Herr talman! Hur mycket pengar och hur mycket olja har det kostat att få fram den energi som man hoppas att kärnkraften skall ge oss år 1980? Om vi hade använt dessa pengar och den oljan dels för besparingsåtgärder, dels till att få fram alternativ energiteknik, som utgör en långsiktig lösning, hade vi inte då mycket stor anledning att känna oss trygga inför att det går att få fram energi på det sättet i stället? Vore inte det ett mycket bättre sätt? Det är onekligen lättare för ett parti i regeringsställning än för oppositionen att få fram det beslutsunderlag som verkligen behövs. Industriministern kräver här att oppositionen och miljögrupper utan andra resurser än vad som medborgarna samlar ihop på frivillig väg skall lägga fram alla färdiga alternativ som behövs för att vi skall slippa den lösning som regeringen planerat, nämligen kärnkraften. Självfallet borde det vara regeringens sak att genom att skaffa fram det beslutsunderlaget verkligen se till att vi har en valfrihet. Beträffande avfallsfrågan säger industriministern att denna är löst på kort sikt så till vida att man vet vad man skall göra med avfallet i 15 år. Om man skapar ett material som måste hållas isolerat i biosfären i evighet och tror att man på det sättet kan klara avfallsproblemet i 15 år men inte längre, så kan jag inte tycka att problemet är löst. Erfarenheten har dessutom visat att det inte gått särskilt bra att lösa problemet med de metoder regeringen har tänkt sig. I Hanford i USA har avfallstankar läckt ut högaktivt avfall i marken, och detta avfall har börjat komma ut i biosfären. Vi vet inte vad som på lång sikt kommer att hända som resultat av detta. Erfarenheten har alltså hittills varit negativ.
Nr 131 Herr talman! Industriministern talade om att kärnkraften kommer att Fredagen den ge oss 50 miljarder kilowattimmar i mitten av 1980-talet. Det är na — 29 november 1974 turligtvis riktigt, men det är en bruttosiffra. Det resonemang jag förde var emellertid inte ett bruttoresonemang utan ett nettoresonemang om = Ang. försäljningen hur mycket energi vi får från kärnkraften sedan vi dragit bort den energi = av svensk atomdet kostat att bygga upp den. Det är en väsentlig skillnad. Ur detta = kraftsteknik till perspektiv blir det nettotillskott vi får från kärnkraften under det närmaste = utlandet årtiondet ganska marginellt. Industriministern lovade att begära en avskrift av vad Thorbjörn Fälldin sagt i TV. Det är en klok åtgärd. Då kanske felciteringar kan undvikas i fortsättningen. Rubrikerna i Expressen är inte någon särskilt pålitlig källa. Vi fick reda på att åtskilliga miljoner satsats på forskning om alternativa energikällor. Det stämmer naturligtvis också, men det skulle vara roligt att veta hur mycket, uttryckt i promille, av det som satsats på forskning kring kärnkraft som satsats på forskning om alternativa energikällor. Det går säkert att få reda på den siffran utan alltför stort besvär. Vad som i varje fall är värt att notera är att siffran förmodligen får anges i promille. Jämfört med satsningen på kärnkraft är det alltså en väldigt blygsam andel. Om de elva kärnkraftverken byggs ut kan de vid mitten av 1980-talet eller framemot 1990 svara för ungefär tio procent av vår energiförsörjning, vilket enligt industriministerns egna siffror skulle betyda ungefär hälften av den tillkommande energin. Huvuddelen av denna mängd går emellertid bort för att bygga upp kärnkraften. Det hävdas emellertid att vårt näringsliv står och faller med tillskottet från kärnkraften. Man brukar beskylla kärnkraftens motståndare för att bedriva skrämselpropaganda, men enligt min uppfattning är den typ av beskrivningar av ett lamslaget samhälle med massarbetslöshet som lämnats i denna debatt verklig skrämselpropaganda.
Herr talman! Jag har inte försökt mig på någon skrämselpropaganda. Jag har inte sagt att det blir massarbetslöshet. Men jag har sagt att de aktuella investeringsprojekt som skogsindustrin och åtta — tio av våra största företag har presenterat kräver åtskilliga miljarder kilowattimmar —- för skogsindustrin 9 miljarder, och för de andra industriföretagen ungefär samma mängd, skulle jag gissa. Om vi inte kan säga att det i våra planer för de närmaste fem — åtta åren finns utrymme för de energitillskott som möjliggör dessa produktionsökningar — och de berör bara en smal sektor av näringslivet — så ställs vi inför problem. Företagen lär då få begränsa sina utbyggnadsplaner eller förverkliga dem i andra länder. Det är inget hot. Det är bara de realiteter vi har att räkna med i den debatt vi för. Vi talar ändå om expansiva företag som förväntas ge sys 175 selsättning i moderna, effektiva industrier i områden där annars strukturomvandlingen slår ut åtskilligt av annan industriell verksamhet och ställer människorna inför arbetslöshet och svårigheter. Jag har inte försökt mig på någon kvantifiering. Det tycker jag tillkommer industrin för att ställa oss inför alla de realiteter vi har att beakta i fråga om energiförsörjningen. Fru Hambraeus och herr Granstedt säger att de 50 miljarder kilowattimmar som kärnkraftreaktorerna kommer att producera 1982 inte är något nettotillskott. Vattenfalls beräkningar gäller det tillskott som kommer att tillföras vår energiförsörjning, 53 miljarder kilowattimmar för att vara mer exakt. Då frågar fru Hambraeus: Hur mycket energi har det kostat att ta fram kärnkraften? Jag svarar: Inte mer energi än att vi under uppbyggnadstiden har haft tillräckligt utrymme för att bereda våra medborgare i huvudsak den ökning i energikonsumtionen som de har ställt anspråk på. Den industriella utvecklingen har kunnat fortgå med tillskott av energi, även med en ökning av energimängden. Utbyggnaden av kärnkraften har därför inte från energisynpunkt varit en faktor som dragit ner våra möjligheter att fortsätta utvecklingen i vårt samhälle. Det har samband med den planering för energiförsörjningen som legat som underlag. Däremot har vi väl anledning att ställa oss frågan: Skall vi också fortsättningsvis för vår energiframställning till drygt 75 procent vara beroende av oljan, och detta med de kostnader som oljeimporten för med sig, med den ändlighet i tillgången som vi ändå måste räkna med och med de bekymmer för ungefär två tredjedelar av jordens befolkning som kostnadsstegringarna innebär? Har vi rätt att bara ta för oss? Är det inte vår skyldighet att undersöka om vi har möjligheter till alternativa lösningar av energiförsörjningen? Jag delar den uppfattningen att vi skall undersöka vilka möjligheter vinden, solenergin och det geotermiska området har att erbjuda. Ännu har dock ingen kunnat visa på att en avgörande del av vår försörjning skulle kunna hämtas därifrån. Herr Granstedt säger — jag tyckte nästan att jag uppfattade en biton av ironi — att 50 miljoner kilowattimmar år 1990 kanske utgör 10 procent av den totala energimängden. 10 procent är inte heller så litet. Det beror naturligtvis också på vilka beslut vi kommer att fatta under nästa år. Om utbyggnadsprogrammet fullföljs så att vi har de här elva reaktorerna tillgängliga 1982, skulle jag tro att de kommer att representera drygt 15 procent av vårt totala energibehov. Men det ger oss också möjligheter till uranförsörjning från våra Ranstadsanläggningar, dvs. att vi blir mer eller mindre självförsörjande på detta område. Det skulle tillsammans med de vattenkraftstillgångar vi har ändå ge oss ett visst mått av självförsörjning och ett ökat oberoende, även om vi måste vara på det klara med att vi även efter år 1985 och 1990 kommer att vara ytterst beroende av tillgång på olja och naturgas. Det är detta problem vi ställs inför och måste diskutera så allvarligt som möjligt. Jag hoppas att vi i de diskussioner vi nu för och kommer att föra under vintern och våren skall hitta lösningar som för de svenska med | Nr 131 borgarna kan befinnas vara acceptabla.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig dels vilka åtgärder jag överväger för att åstadkomma full sysselsättning och regional balans i Norrbotten, dels om man snart kan vänta en plan för nya statliga industriinvesteringar utöver det redan beslutade Stålverk 80. Sysselsättningsfrågorna i Norrbotten är föremål för regeringens ständiga uppmärksamhet och åtgärder. Först och främst har vi de mycket långtgående statliga stödformerna som kommer till användning vid lokaliseringar inom det inre stödområdet. Vi har gjort stora ansträngningar att med bl.a. dessa lokaliseringsstöd som grund söka förmå industrin att etablera sig i norra Sverige. Jag måste tyvärr konstatera att den privatägda industrin hittills inte visat ett tillräckligt intresse för etablering till Norrbotten. Ansvaret för sysselsättningen i Norrbotten har sålunda till sin huvuddel fått falla på de statliga företagen och de affärsdrivande verken. Inom LKAB, NJA och ASSI har sedan 1970 investerats mellan 2,5 och 3 miljarder kronor i Norrbotten. Detta innebär att Statsföretagsgruppen under senare år svarat för 75-80 procent av de totala industriinvesteringarna i länet. Ytterligare mycket stora investeringsbelopp är att vänta under den närmaste femårsperioden. Stålverk 80 intar därvid en framträdande plats. Jag är väl medveten om inlandskommunernas problem. Av stort intresse för Pajala och kringliggande kommuner är möjligheterna till brytning av Kaunisvaaramalmen. Det gäller dock att kunna exploatera denna malm till sådana kostnader att den kan konkurrera med andra malmer på världsmarknaden. Som bekant har Kaunisvaaramalmen hög svavelhalt vartill kommer problemen med att transportera malmen till utskeppningshamnarna. För närvarande pågår inom LKAB, på uppdrag av nämnden för statens gruvegendom, en företagsekonomisk studie över möjligheterna att exploatera Kaunisvaaramalmen. Resultatet av denna studie beräknas föreligga under sommaren 1975. Bedömningen av brytningsmöjligheterna kommer också att göras i ett samhällsekonomiskt perspektiv om det företagsekonomiska resultatet blir negativt. Vad beträffar skogsråvaran är denna knapp, såväl inom som utom landet, vilket begränsar skogsindustrins expansionsmöjligheter. Inom domänverket görs omfattande försök att genom skogsvårdsinsatser öka till växten och därmed också sysselsättningen i skogen och i industrin. Sysselsättningshöjande effekt kan också de försök få som syftar till att förbättra utbytet av råvaran när den kommer till industrin. Viktigast för sysselsättningen är dock strävandena mot en ökad vidareförädling. Inom ASSI undersöker man möjligheterna härvidlag. I Norrbotten utreder ASSI för närvarande möjligheten att genom tillvaratagande av hyggesavfall och gallringsvirke skapa underlag för utbyggnad av boardtillverkningen. Stålverk 80 kommer att bli den största industriella satsning som någonsin gjorts i detta land. Enligt mitt förmenande bör denna kunna ge en sådan grund för den industriella verksamheten i Norrbotten att behov av följdinvesteringar naturligen bör kunna uppstå inom länet. Jag tänker härvid på vidareförädlingsindustri, transportföretag, serviceföretag osv. Inom industridepartementet kommer vi att kontinuerligt följa projekteringen och uppbyggnaden av Stålverk 80 med särskild inriktning på att studera förutsättningarna för följdindustri inom länet. Dessutom har en särskild arbetsgrupp tillsatts med landshövdingen i Norrbottens län som ordförande och med representation från industrioch arbetsmarknadsdepartementen. Gruppens uppgift är att i ett kortare tidsperspektiv undersöka vilka konkreta åtgärder som kan vidtas för att förbättra sysselsättningssituationen i Tornedalskommunerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. I svaret sägs inledningsvis att sysselsättningsfrågorna i Norrbotten är föremål för regeringens ständiga uppmärksamhet och åtgärder. Den frasen känner man kanske igen även från tidigare då utflyttningen av norrbottningar mer hade karaktären av ett lämmeltåg. Det fanns inte så mycket konkret i statsrådets svar, men en del saker bör dock uppmärksammas. Dit hör bl.a. den klara deklarationen att frågan om gruvbrytning i Kaunisvaara skall prövas samhällsekonomiskt. Där nämns också problemen med kommunikationerna. Det hade kanske i det sammanhanget varit av intresse om statsrådet hade utvecklat sina synpunkter på de detaljerna litet mer. Skall man satsa på en pipe-line, som uteslutande kan användas för att transportera malm, eller skall man gå in för ett järnvägsbygge som kan bli till nytta för större delar av Tornedalen och som kan få en näringspolitiskt stimulerande effekt i vidare bemärkelse? Skall man i så fall dra en järnväg över till Övertorneå eller till Svappavaara? Det är frågor som diskuteras, och det hade varit bra om statsrådet något hade utvecklat den problematiken när kommunikationsfrågorna i alla fall nämndes. ASSI utreder boardtillverkning genom tillvaratagande av hyggesavfall, och statsrådet ställer stora förhoppningar på effekten av Stålverk 80 som kan innebära att följdinvesteringar uppstår i andra delar av området. Det är i koncentrat det materiella innehållet i svaret på min interpellation. Interpellationen ställdes faktiskt inte i något kverulantiskt syfte om jag får uttrycka mig så. Jag vill på intet sätt förringa den stora statliga insats som sker i och med uppbyggnaden av Stålverk 80. Det var ett rejält handtag till Norrbotten och insatsen blir inte av mindre värde även om man gör reflexionen att denna kraftiga utökning av järnförädlingen borde ha kommit långt tidigare. Statsrådet har räknat upp några beslutade planeringsåtgärder. Men summerar man ihop allt detta blir man ändå inte särskilt lugnad. I interpellationen sägs: ”I Norrbotten krävs ytterligare, mycket omfattande, statliga insatser för att trygga sysselsättningen och hindra fortsatt utarmning av stora länsdelar.” Detta är fortfarande en bister realitet. Statsrådet kanske kan tycka att det verkar otacksamt och otåligt att man från norrbottnisk sida, strax efter miljardsatsningen i Luleå, återigen ställer nya stora krav. Men, herr statsråd, vi har mycket att ta igen — många decennier av utplundring. Från vår del av landet har strömmen av rikedomar till statskassan, till storfinansen, till alla möjliga profitörer, varit strid och bred. Hittills, trots Stålverk 80, är det bara en liten rännil som har gått den motsatta vägen. Våra skogar har plundrats så att de på sina håll ser ut som månlandskap, våra älvar har tömts och tappats på energi utan att kraftverkskommunerna fått något igen av varaktig sysselsättning. Man har idkat och idkar fortfarande rovbrytning av våra kända malmtillgångar på ett sätt som utgör ett livsfarligt hot mot Kiruna och Gällivare kommuner. Man har tagit tusenden och åter tusenden av våra ungdomar som har stoppats in i produktionsapparaten i de områden av Sverige där storfinansen funnit det förenligt med sina intressen att lokalisera företag. Man har tömt stora delar av Norrbotten på dess produktiva arbetskraft. Man har genom åren utsatt länet för en ohämmad rovdrift riktad mot såväl naturtillgångarna som människor. Mot den bakgrunden måste man förstå att vi där uppe inte så lätt faller i trans av tacksamhet över miljardsatsningen i Luleå utan tycker att vi kan ställa ytterligare långtgående krav på stora statliga investeringar. Om man är bestulen känner man sig inte nöjd om man får tillbaka en liten del. Faktum är att i stora delar av Norrbotten finns det nu en växande oro över utvecklingen. Alla värderar satsningen på NJA som något mycket positivt, men man är också medveten om att den kan innebära en befolkningskoncentration inom detta stora län, som kan bli ödesdiger för andra länsdelar. Planerade och pågående investeringar vid NJA kommer att ge en sysselsättningseffekt på ca 8 000 arbetstillfällen. Det innebär i själva verket en befolkningsmässig expansion som är mer än dubbelt så stor. Jag har med min interpellation velat aktualisera den fråga som allt fler ställer sig: Hur skall det bli med det övriga länet? Skall Luleå och den s.k. Fyrkanten bli en säck, där länets befolkning i stort förr eller senare hamnar? Det finns också kortsynta, partitaktiska propagandister som försöker inge folk den föreställningen att Stålverk 80 kommer att lösa alla Norrbottens problem. I dag börjar emellertid de flesta förstå att så ligger det inte till. Det är inte sant! Visst skall Stålverk 80 läggas upp så att spridningseffekten blir den största möjliga, men sunda förnuftet säger ifrån att en rad kommuner inte kommer att bli hjälpta av den stora satsning som nu sker i den norrbottniska residensstaden. Det har för övrigt också NJA:s disponent klargjort vid ett offentligt framträdande, där han framhöll att utanför tiomils radie är legotillverkning knappast tänkbar. Då måste man ju fråga sig: Vad skall ske i Tornedalen, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, nordöstra Norrbotten? Statsrådet har i svaret räknat upp en del konkreta saker som planeras men torde vara lika medveten som jag om att detta inte klarar problemen i stort. Hur har man egentligen tänkt att det skall bli i Övertorneå? Därifrån skickade ju kommunalmännen ett formligt nödrop för ett par veckor sedan. Det är så belysande för hur man ser på situationen att jag skall läsa in en liten del därav i kammarens protokoll. Det speglar nämligen den halvt desperata situation som sätter sin prägel på stämningen i den kommunen, och den stämningen hittar man också i en rad andra inlandskommuner. Så här skriver Övertorneås kommunalt ansvariga bl.a.: ”Nu måste brådskande åtgärder insättas för att bereda trygga, varaktiga arbetstillfällen åt den unga arbetskraften. En bygd utan barn och ungdom har ingen framtid. Skall en levande tornedalsk gränsbygd bestå så måste ovillkorligen något göras snabbt för att den i Länsprogram 1970 angivna målsättningen 900 nya arbetstillfällen förverkligas. Vi befinner oss redan nu i tidsnöd. Utflyttningen innebär att Övertorneå kommun sedan 1950-talet minskat sin befolkning med ca 4000 personer jämsides med att ett födelseöverskott på ungefär samma antal människor också utflyttat. Under de senaste fem åren, 1969-1973, har kommunens flyttningsunderskott, som redan omnämnts, uppgått till I 098 personer. Av dessa var 925 personer i produktiva åldrar, varav 850 personer i åldrarna 18-34 år. Denna utflyttning har fortgått ännu under år 1974. Under årets 1-3 kvartal har nettoutflyttningen varit 176 personer. Av de under första halvåret utflyttade 109 personerna var 95 i åldrarna 18-34 år varför det är sannolikt att kommunen redan under årets 1-3 kvartal förlorat 150 personer i åldrarna 18-34 år. Mot bakgrund av att antalet födda i stort motsvaras av antalet döda under samma tid är det uppenbart att den stora utflyttningen ej kan fortgå utan synnerligen allvarliga följder för den därav drabbade bygden.” Sedan fortsätter man: ”Att en hel del därefter hänt i Norrbottens län kan icke förnekas. Inom den s.k. Fyrkanten men även i malmfältskommunerna och Kalix kommun har redan skett betydande investeringar i nya företag. Att Arvidsjaur får sitt fredsförband torde nu vara klart. Beslutet om Stålverk 80 är en satsning som länet bör till övervägande del få glädje av. I varje fall blir den s.k. Fyrkanten genom den satsningen det fullvärdiga stor stadsalternativ, som man så innerligt hoppats på bl.a. i Länsprogram 1970. Men om man ser på utvecklingen i länets glesbygd så har ingenting väsentligt inträffat. Här har man i stället för positiva effekter av satsningen på kustbygden redan nu fått erfara, innan Stålverk 80 ens befinner sig riktigt i startgroparna, ett ökande sug från Fyrkanten på yrkeskunnig arbetskraft. Ofta upplevs erbjudanden om arbete i Luleå som ett ökat tryck på den arbetssökande att också flytta dit. Denna utflyttning har nu tagit en sådan omfattning, att större delen av den tornedalska gränsbygden står inför en befolkningskatastrof, om icke omedelbara åtgärder sätts in för att motverka den ökande folkflykten. Med anförda citat från olika utredningar, som berört och även uppmärksammat inlandets speciella problem, har vi velat belysa bakgrunden till kommunfullmäktiges spontana reaktion vid dess sammanträde den 7 oktober 1974 då fullmäktige beslöt att i en skrivelse till regeringen hemställa om skyndsamma åtgärder för att rädda bygden.

Det är 20 år sedan den s.k. Tornedalsutredningen presenterades. Men det är ett jubileum som inte är särskilt värt att uppmärksamma. Utredningen lades fram med pukor och fanfarer som ett av medlen att rädda Tornedalen, men det blev pannkaka av det mesta. Den gav arbete åt utredare men knappast någonting mer. I dag är de här kommunerna i en långt sämre situation än på 1950-talet, och redan då betraktades läget som ganska katastrofalt. I svaret hänvisas till den utredning som pågår om gruvdrift i Kaunisvaara. Det är nu också ett projekt som har utretts och undersökts i decennier och fortfarande håller man folk på halster trots att man vet att det finns malm. Den uppmaning man vill ge till regeringen och till LKAB är därför: Sätt i herrans namn i gång. Tänk på det gamla ordspråket att ”medan gräset växer dör kon”. Men också i detta fall måste man säga precis som om Stålverk 80: Det är bra projekt, men det löser inte alla problem. Gruvdrift i Kaunisvaara är en stor sak, det ger jobb åt 300-400 man, men ingen skall inbilla sig att Tornedalen räddas av gruvan i Kaunisvaara. Den räcker inte ens för Pajala kommun. Skall man sätta stopp för folkminskningen och ge Pajala kommun samma sysselsättningsgrad som genomsnittet för det övriga landet krävs det 1700 nya arbetstillfällen. Så är det reella läget, och någon annan målsättning än att skapa full sysselsättning utan avfolkning kan ur vår synpunkt inte godtas. Vi har sådana kommuner som Arjeplog, Arvidsjaur och Jokkmokk. Det är kommuner som knappt har näsan ovanför vattenytan. Arvidsjaur har fått ett fredsförband, men dess lokaliseringspolitiska verkningar är begränsade. I Arjeplog har man praktiskt taget ingenting fått. Jokkmokk präglas av en kommunal förvirring som väl ytterst har sin grund i de väldiga problem som kommunen brottas med. Vatenfalls roll som storföretagare minskar drastiskt och vad som skall komma i stället är högst oklart. Den här genomgången kunde jag hålla på med mycket länge. Man kan också fråga: Vad händer med kommuner som just nu har det relativt hyfsat? Jag tänker på det problem som tas upp i min interpellation och som bl.a. rör malmfältskommunerna Kiruna och Gällivare. Hur skall det bli med dem när malmen sinar? Ämnar man fortsätta med samma vansinniga brytningstakt? Skall det hela gå ut på att även i fortsättningen öka malmbrytningen undan för undan? Statsrådet ger inget klart svar på den frågan, men LKAB:s planer vet vi. Man förutsätter en mycket hög malmexport även i framtiden. Det talas om dubbling och tredubbling av malmuttaget. Ingen vet riktigt hur länge malmen räcker. När det gäller Malmberget talas om 30-40 år, och i Kiruna har man kanske ett något längre tidsperspektiv. Det där är allvarliga frågor, och man kan ju inte fortsätta så här. Skog växer igen, men aldrig malm. Då måste det naturliga vara att man går in för ökad järnförädling, dels för att åstadkomma bättre hushållning med malmen, dels för att trygga framtiden för de här samhällena. Vi vet att 2 miljoner ton järn ger lika mycket inkomst som 25 miljoner ton malm, och de siffrorna blir ännu mer positiva om man går vidare på förädlingens väg. Ur norrbottnisk synpunkt finns det all anledning att vända sig mot den nuvarande brandskattningen av malmtillgångarna och som alternativ ställa kravet om dels ökad förädling, dels öppnandet av nya gruvor. Det är lika viktigt att man på träsidan gör slut på den hämningslösa exporten av massa, plank och bräder. Varför skall inte den statliga träindustrin tillverka tidningspapper som världen ropar efter? Varför skall man inte gå in för en långtgående förädling i stället för att i huvudsak satsa på råvaruexport och halvfabrikat? Det är på den punkten vi måste komma fram till ett nytänkande.

Sanningen är att utöver Stålverk 80 måste länet ganska snabbt få fram minst 20 000 nya arbetstillfällen, och de måste skapas i de regioner som nu inte får del av den stora satsning som statsrådet nämner. Och det är bråttom, det finns, som man skriver i brevet från Övertorneå, inga tidsmarginaler. Jag vill upprepa min fråga: När får vi en sysselsättningsplan för hela länet? Det är det som behövs — en plan som omfattar hela Norrbotten och som går ut på att i varje kommun skall staten träda in som företagare på ett sådant sätt att avfolkningen stoppas och en positiv utveckling garanteras. Något annat sätt att skapa regional balans och förhindra ytterligare uttunning av stora länsdelar finns inte. Det tycks också statsrådet vara helt på det klara med. Man har förlorat hoppet om att en ändring till det bättre skall kunna ske genom privat initiativ.

Herr talman! Herr Lövenborg sade själv att hans anförande var långt. Det har jag nu inte tänkt anmärka på — herr Lövenborg är i sin fulla rätt att tala länge — men jag gjorde en liten stillsam reflexion. Jag var, herr talman, häromdagen uppe i Haparanda och invigde en skidfabrik. Den som tackade för maten kom från Tornedalen och han talade rätt länge. Han sade då bl.a. att det i laestadianska kretsar ansågs att den som talade mindre än en timme egentligen inte hade mycket att säga. Frågan är om inte herr Lövenborg är i någon mån smittad av laestadiansk anda. Men det är väl riktigt att problemen är stora där uppe. Jag vågar emellertid ändå hävda att vi är och har varit medvetna om det och att vi försöker vidta åtgärder för att förändra situationen. Om herr Lövenborg ser till vad som hänt under de senaste 10 å 15 åren, måste han ändå säga sig att det är en helt förändrad situation som man nu upplever där uppe. Jag såg i länsstyrelsens plan för 1980-1990 att man förväntade sig en nettoinvandring fram till 1980 på 2 000 personer och att man fram till 1990 räknade med ett nettoinflöde, framför allt av arbetskraft, på 6 000 personer. Det är en förändring av utvecklingsbilden som vi nu har anledning att känna viss tillfredsställelse över. Det betyder inte — jag upprepar det — att det inte finns problem. Man skall ändå inte glömma bort att det inte bara är i Fyrkanten som det händer någonting. Jag har anfört en del i mitt interpellationssvar. När jag var i Luleå läste jag i de lokala tidningarna att ASSI har planer på att bygga en kartongfabrik i Kalix, som man beräknar kommer att kunna ge sysselsättning för 300 personer. Jag hoppas man skall kunna förverkliga de planerna. Det framgick vidare att man i NJA överväger att etablera en byggmaterialfabrik, också den i Kalix, där 150 personer kan anställas. Man skall inte glömma den militära lokaliseringen till Arvidsjaur, även om herr Lövenborg nu underskattade den, Eisers beslut — sedan staten gått in i detta företag — att förlägga en konfektionsfabrik till Gällivare med 1 200 anställda och beslutet att en spånskivefabrik skall förläggas till Jokkmokk. Det är visserligen där fråga om en utbyggnad av en befintlig fabrik, men denna har hittills inte givit mycket av sysselsättning. Jag tycker ändock, herr Lövenborg, att det är rimlig anledning att uppmärksamma vad som pågår och vad som är planerat inom detta område. Tyvärr förekommer inte samma grad av aktivitet i flertalet andra län som vad som just nu är fallet i Norrbotten. Det är visserligen glädjande för Norrbotten, men vi är också medvetna om att det behövs mer. Tornedalen har problem, och vi har därför också tillsatt en speciell grupp, som ägnar sig åt dessa. Både arbetsmarknadsdepartementet och industridepartementet är involverade i det arbetet. Det gäller därvid att hitta uppslag och möjligheter. NJA-chefen tror att det så småningom skall vara möjligt att förlägga en verksamhet också till Haparanda, och vi ställer förhoppningar till eller kanske rent av anspråk på att han skall göra detta. Det finns naturligtvis olika uppslag, och herr Lövenborg kan ju fram till våren — när jag förväntar mig att vi skall ta upp en mera slutgiltig diskussion om energiförsörjningen — fundera på om vi inte skall bygga ut Kalixälven. En sådan utbyggnad kan ge 1 100 arbetstillfällen under en tioårsperiod. Det är ett uppslag som det också i sysselsättningssammanhang är värt att fundera över. Jag har i dag ingen uppfattning om huruvida en sådan utbyggnad skall ske. Jag är medveten om det beslut riksdagen fattat, men i diskussionen om energiförsörjning och sysselsättning får vi väga in också de möjligheter som kan ge tillskott i två riktningar. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag har velat framhålla att åtskilligt görs i den här regionen som nu ändå företer en så förändrad bild. Det är möjligt att det ligger en sanning i att missnöjet är framstegens drivkraft, men det kan också vara rimligt att i någon mån tackla problemet med missnöjets kvantitativa omfattning.

Herr talman! Jag kan försäkra statsrådet att laestadianismens inverkan på min person torde vara lika liten som jag förmodar att den är när det gäller statsrådet själv, även om jag kommer från Norrbotten. Industriministern räknade upp nya och planerade industriella aktiviteter. En del är kända saker, och alla kommer kanske inte till utförande. Jag vill säga ungefär som jag sade tidigare: Vi värderar varje positiv insats, och vi har värderat satsningen på Stålverk 80 mycket högt. Men fortfarande saknar man helheten — den länsomfattande och för övrigt också den landsomfattande planeringen av hela näringslivet, som tar med hela kakan i bilden. Det behövs mellan 25 000 och 30 000 nya jobb i Norrbotten, om man skall klara problemen på det enda godtagbara sättet: att alla skall kunna garanteras arbete, att vi uppnår full sysselsättning i ordets verkliga bemärkelse och att alla tvångsförflyttade norrbottningar så småningom får chansen att återvända. Det är en mycket ambitiös målsättning jag här uttalar, men den är inte överambitiös. Den är möjlig att genomföra, om staten verkligen går in på bred front. Vad är det vårt näringsliv ägnar sig åt i Norrbotten? Det är i huvudsak råvaruexport och tillverkning av halvfabrikat, och det förhållandet ändras inte i grunden av att vi har viss filialtillverkning av bilkarosser, att vi har Bulten i Kalix, att vi har Sieverts i Piteå och att vi kanske också får upp några andra former av industriaktivitet. Det är bra, men det har inte inneburit den strukturella förändring som jag anser måste komma. Det dominerande är fortfarande råvaruexport och tillverkning av halvfabrikat, och det är det man måste försöka ändra på. Vad som är viktigt i det här sammanhanget, och vad som förändrar matematiken litet när man ser till slutresultatet på plus och minus när det gäller sysselsättningen, är att de traditionella basnäringarna fortsätter att minska. Utredningar visar att färre kommer att sysselsättas inom jordbruket, och sysselsättningen i skogsnäringen går också fortfarande ner. Det behövs alltså massor av nya jobb också av det skälet. Låt oss, herr statsråd, betrakta Stålverk 80 som en mycket god och positiv sak, som en god början, men inte mer! Lägg ut så många legoindustrier från NJA som möjligt, men planera också för nya statsindustrier i både stort och smått format! Tänk på att i Norrbotten tillverkas inte ett kylskåp, inte en frysbox, inga verktyg, ingen elektronisk materiel osv.! Fältet för nya, stora statliga initiativ är mycket vitt, men det krävs en planmässighet som ännu saknas. Punktinsatser är bra, men de är inte tillräckliga. När jag ändå talar om punktinsatser vill jag ställa en konkret fråga. I ett frågesvar till mig den 7 november upplyste statsrådet Johansson om att man i mars skall få en slutrapport om huruvida det finns utrymme för ytterligare en aluminiumanläggning utöver den som Gränges redan har beslutat bygga i Sundsvall. Statsrådet var då inte beredd att säga något om en möjlig lokalisering, och det var kanske naturligt.

Det råder nervositet i Jokkmokks kommun, och det är förklarligt. Problemen håller på att växa kommunen över huvudet, och man har verkligen moralisk rätt att kräva en rimlig återbäring för alla de vattenkraftskronor som kommunen under årens lopp har lämnat ifrån sig. Jag tycker nog inte att statsrådet, ens med hänvisning till den energidebatt som har förts, kan koppla ihop ett sådant projekt med frågan om Kalixälvens utbyggnad.
Herr talman! Låt mig kort säga att energiförsörjningen har sin stora betydelse för etablering av industri. Om vi skall bygga ut en ytterligare aluminiumfabrik med kapacitet av ca 70 000 ton, så krävs det I miljard Men vi är ännu inte färdiga med bedömningen av frågan om aluminiumfabriken. Vi har en utredning som är presenterad av industriverket och som har talat om att det bör finnas ett utrymme. Det är den utredningen som vi för närvarande diskuterar, och innan de diskussionerna är klara är jag inte beredd att ha en ståndpunkt i frågan. Vi kommer emellertid att beakta varje möjlighet till etablering också för Jokkmokks vidkommande.
Herr talman! Jag är klar över att man i det här landet behöver energi och att nya industrier måste få ökad energi. Men jag har tidigare kritiserat industriministern för den sammanblandning han försöker göra av frågan om Kalixälvens bevarande och Jokkmokks berättigade krav på ersättningsindustri. Regeringen har verkligen haft tid på sig att se till att kommunen skulle få sin sysselsättning garanterad. Det har ju inte kommit som en blixt från klar himmel att Vattenfall skulle minska sin arbetsstyrka till ett minimum jämfört med vad den har varit. Det har alla vetat, även regeringen. Men lika fullt har man på den punkten suttit med armarna i kors till dess att all nåd nu börjar vara ute. Då använder man tillfället — och jag tycker med förlov sagt att det är ganska osympatiskt — till att öva utpressning mot de krafter som tycker att Kalix älv borde bevaras. Helt plötsligt har aluminiumverket i Jokkmokk blivit en fråga om ja eller nej till utbyggnad av Kalix älv. Hos mig väcker faktiskt den taktiken en — låt mig säga — stilla vrede. Men i Jokkmokks kommun, som väl bara använder en promille av den energi som produceras i kommunen, måste industriministerns argumentation på den punkten närmast väcka löje. I denna energirikaste av alla kommuner skulle man alltså av energiskäl inte kunna få den ersättningsindustri man så väl behöver. Det är en genomskinligt dålig och falsk argumentering, och jag tycker verkligen att industriministern borde hålla sig för god för så billiga trick.
Herr talman! Herr Lövenborg argumenterar mot någonting som inte alls är sagt. Jag har inte gjort någon sammankoppling melian Kalixälvens utbyggnad och aluminiumverket. Herr Lövenborg förde ett resonemang om de allmänna sysselsättningsförutsättningarna i Norrbotten och planeringen för denna sysselsättning. Jag talade om att vi har en rad projekt som pågår, och jag sade till herr Lövenborg: Det kan väl också i det sammanhanget vara värt att fundera över om en utbyggnad av Kalixälven skulle kunna aktualiseras. Och jag angav hur mycket av sysselsättningsmöjligheter som det skulle kunna medföra. Detta skedde i det tidigare inlägget, där jag inte med ett ord berörde aluminiumverket. Sedan ställer herr Lövenborg frågan om aluminiumverket. Då ger jag den faktiska upplysningen om energibehovet för ett sådant aluminiumverk och förklarar att man måste ha sambandet mellan energiförsörjning och industriutbyggnad klart för sig. Det borde också herr Lövenborg ha. När jag var i Norrbotten vid ett tillfälle, uppmärksammade jag att såväl centerpartiets distriktsorganisation som vänsterpartiet kommunisterna gjorde uttalanden med krav på att det skulle byggas ett aluminiumverk i Jokkmokk, samtidigt som man uttalade sig emot en utbyggnad av Kalixälven för att få energi. Jag tillät mig då säga att det är svårt att både äta upp kakan och ha den kvar. Detta får man ta med i en realistisk bedömning.
Herr talman! Den här sammankopplingen mellan Kalix älv och ett eventuellt aluminiumverk i Jokkmokk har statsrådet redan tidigare gjort i offentliga sammanhang i Norrbotten, om man får tro tidningarna; och deras uppgifter är väl inte helt falska på den punkten. Jag förstår också att man inte både kan äta kakan och ha den kvar. Men jag vill nog inte överföra den logiken på den aktuella debatten om Kalix älv och aluminiumverket. Jag är medveten om att det krävs energi och att den måste skaffas fram på olika sätt. Vi skall kanske inte ha en ny energidebatt i kammaren, men det finns andra energikällor som kan ge betydligt större energitillskott än det marginella tillskott man kan få fram genom att bygga ut exempelvis Kalix älv. Nu har man tillåtit Gränges att bygga ut aluminiumproduktionen i Sundsvall. Då fanns det ingen sammankoppling med Kalix älv. Eller menade industriministern att ett aluminiumsmältverk inte kräver lika mycket energi om det ligger i Sundsvall som om det skulle ligga i Jokkmokk? Men vi kan möjligen föra den här debatten åt sidan. Av interpellationssvaret framgår i vart fall att någon bred sysselsättningsplan för hela Norrbotten inte finns, och detta tycker jag är det allvarliga i sammanhanget. Att man har satsat på Stålverk 80 är bra, men det utgör inget försvar för en passivitet när det gäller det övriga länet. Vi skall vara klara över att det krävs mycket snabba insatser i övriga delar av länet och en principiellt ny inriktning — en länsomfattande plan vars yttersta mål är att förvandla Norrbotten från ett råvaruproducerande till ett högindustrialiserat län. Det är detta det handlar om.

Herr talman! Fru André har frågat mig om jag med hänsyn till råkraftföretagens uppköp av små privata eldistributionsföretag är beredd att vidtaga åtgärder för att förhindra den utveckling som pågår och som innebär att stora råkraftföretag får ett allt större inflytande över eldistributionen och vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att öka det kommunala inflytandet över eldistributionen. Detaljdistributionen av elkraft till de enskilda förbrukarna omhänderhas av ca 600 företag. Av dessa är nära hälften föreningar. Återstoden utgörs av privata bolag, kommunala elverk och bolag samt vattenfallsverket med dotterbolag. Ser man till antalet abonnenter dominerar de kommunala företagen. Av landets 4,2 miljoner abonnenter har de kommunala företagen ca 65 procent. Vattenfallsverkets andel uppgår till ca 8 procent, kooperativa distributionsföreningars andel till ca 7 procent och övriga privata företags andel till ca 20 procent. Bestämmelser om statlig koncession för utförande av starkströmsledningar infördes första gången genom 1902 års ellag. Genom ändringar i ellagen år 1957 fick staten ökade möjligheter att påverka organisationen i fråga om eldistributionen. Koncession får inte överlåtas utan tillstånd av statens industriverk. Tillstånd får meddelas endast om överlåtelsen är förenlig med en ändamålsenlig elförsörjning. Ellagen innehåller däremot inga bestämmelser som reglerar försäljning av eldistributionsföretag. Jag är medveten om att detta är en brist i lagstiftningen och att det i vissa fall kan medföra problem när det gäller att få till stånd en ändamålsenlig eldistribution. Såväl sistnämnda fråga som frågan om det kommunala inflytandet över eldistributionen kommer att bli belyst genom elutredningens arbete. Utredningen har till uppgift att överväga bl.a. organisationen av eldistributionen. I uppdraget ingår att pröva hur långt strukturomvandlingen bör drivas. Utredningen har att föreslå de åtgärder som behövs för att omvandlingen skall kunna genomföras smidigt och effektivt. Utredningen skall också utarbeta förslag till lämpliga organisationsformer inom den företagsstruktur som förordas. Direktiven förutsätter att huvudansvaret för distributionens ordnande skall åvila staten och kommunerna. Utredningen skall således bl.a. överväga hur det kommunala inflytandet på eldistributionen skall kunna säkras. Utredningens organisationsförslag skall innefatta regler om sammanslagning och inlösen av företag. Jag anser inte att situationen är sådan att det finns anledning att vidta särskilda åtgärder, innan resultatet av utredningens arbete föreligger.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Av svaret framgår att industriministern är medveten om att det är en brist i lagstiftningen att inga bestämmelser finns som reglerar försäljningen av eldistributionsföretag. Denna brist har onekligen varit känn bar och givit upphov till besvärliga konkurrensförhållanden. Då lokala — Nr 131 distributionsföretag varit till salu här. ofta råkraftföretag bjudit över kom Fredagen den munen och därmed blivit ägare till anläggningarna. Detta förhållande 29 november 1974 är inte tillfredsställande, eftersom det kommunala inflytandet på eldistributionen därigenom försvåras. Efter kommunsammanläggningarna är — Ang. strukturförsituationen inom många kommuner den, att i centralorten är det kom = ändringen inom munalt huvudmannaskap för distributionen medan denna i de mindre = eldistributionen tätorterna och på landsbygden handhas av mindre elföreningar eller råkraftföretag. Som en följd härav råder olika eltaxor. Det måste då vara riktigt att kommunerna, när mindre distributionsföretag utbjuds till försäljning, inköper dessa. Därigenom skapas förutsättningar för att kunna tillförsäkra invånarna enhetliga och lägsta möjliga eltaxor. Dessutom är det angeläget att eldistributionen integreras i den övriga kommunala planeringen, så att man på det sättet kan åstadkomma en rationell energiförsörjning. Fördelar kan också vinnas genom att det då skapas möjligheter till samordning med andra allmännyttiga servicefunktioner. I de fall där det visar sig lämpligt bör givetvis också samarbete kunna ske med angränsande kommuner. Det finns således många skäl som talar för att huvudprincipen bör vara att kommunerna handhar eldistributionen. Flera utredningar har under årens lopp arbetat med dessa frågor. Den senaste, som industriministern hänvisar till i interpellationssvaret, tillsattes 1971. Någon tidpunkt då den beräknas vara klar har inte angivits. Även om jag har viss förståelse för att detta inte är några lättlösta frågor måste jag beklaga att det nu inte finns några handlingslinjer att arbeta efter. Kommunerna befinner sig i en besvärlig situation i och med att detta konkurrensförhållande råder med råkraftföretagen. Utan tvivel är det ett irritationsmoment. Också för industriverket, som har att handlägga koncessionsfrågor, måste förhållandet vara otillfredsställande. Industriministern säger sig vilja avvakta elutredningens arbete innan åtgärder vidtas. Detta kan naturligtvis vara riktigt i princip, och eftersom industriministern är medveten om bristen i lagstiftningen på detta område utgår jag från att utredningen gör allt för att påskynda sitt arbete. Men ju fler distributionsföretag som försäljs till råkraftföretag desto svårare blir det att komma fram till den för kommunerna och kommuninvånarna bästa lösningen. Jag vill därför ställa den kompletterande frågan om inte industriministern kan tänka sig möjligheten att låta industriverket avvakta med att lämna områdeskoncession på de platser där det har varit en konkurrenssituation mellan kommuner och ett råkraftföretag. Jag tror att om den möjligheten förelåg, så skulle detta vara en fördel för den fortsatta planeringen. Man skulle på så sätt kunna förhindra att ytterligare svårigheter uppstår innan utredningens betänkande läggs fram och en eventuell ny lag är klar.
Herr talman! Jag vill helt kort svara att vi väntar oss att få en lä 189 gesrapport från elutredningen i början av 1975. Jag kan därför inte inse att det finns anledning att vidta några särskilda åtgärder. Vi får avvakta rapporten, och sedan se vad som behöver göras.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig om jag är beredd att medverka till en sådan ändring att statliga myndigheters lönekostnader under de anställdas sjukdom och barnledighet ersätts — i första hand av den allmänna försäkringen. Som svar på interpellationen vill jag anföra följande. Enligt lagen om allmän försäkring erhåller arbetstagare under sjukdom och barnledighet sjukeller föräldrapenning från försäkringskassan. För flertalet statligt anställda arbetstagare gäller genom kollektivavtal bestämmelser om s.k. arbetsgivarinträde. Det innebär att det vid sjukdom och barnledighet och vissa andra fall i stället för sjukeller föräldrapenning utgår lön från arbetsgivaren. Den sjukeller föräldrapenning som enligt lagen om allmän försäkring tillfaller arbetstagaren uppbärs vid arbetsgivarinträde av statsverket. Den del som hänförs till anställda vid de affärsdrivande verken tillgodoförs respektive myndighet. Denna ordning innebär som också framgår av interpellationen att myndigheterna kan komma att få betala i stort sett dubbel lön under arbetstagarens sjukledighet, i den mån vikarier behövs. I interpellationen görs gällande att detta förhållande skulle göra myndigheterna mindre benägna att anställa personal som kan komma att bli tjänstledig på grund av bl.a. barnsbörd. Reglerna för återbetalning av arbetstagarnas sjukrespektive föräldrapenning skulle därför inbjuda till diskriminering av kvinnlig arbetskraft. Frågan om att låta myndigheterna i någon form tillgodogöra sig sjukeller föräldrapenning, som hänförs till arbetstagare vid myndigheten, har utretts vid flera tillfällen. Sålunda har senast lönekostnadspåläggsutredningen bl. a, föreslagit att statsverket skulle ha ett generellt ansvar att bestrida alla utgifter för sjuklön. En sådan ordning skulle enligt utredningen komma till stånd genom en höjning av lönekostnadspålägget med en riskpremie motsvarande sjuklönekostnaden, Förslaget avvisades år 1971 med hänvisning till att någon generell kompensation för utbetald sjuklön inte kunde anses påkallad eftersom myndigheternas anslag var beräknade med hänsyn till en normal sjukfrånvaro . Behov av kompensation kunde endast föreligga vid relativt små enheter. Föredragande statsrådet framhöll att stora administrativa vinster hade skett genom det statliga — Nr 131 ändrar inte detta förhållande. Om ersättning från Det finns inte anledning tro att myndigheterna skulle undvika att an — den allmänna ställa kvinnlig arbetskraft med hänsyn till reglerna om arbetsgivarinträde. = försäkringen för Det skulle dessutom direkt strida mot de bestämmelser som utfärdats = statliga myndighe senast år 1973 och som förbjuder könsdiskriminering vid tjänstetillsätt — ters utgifter för sjuk trots allt vissa problem kan tänkas uppstå då tjänstemän blir tjänstlediga — ning på grund av sjukdom eller barnsbörd får frågor om kompensation lösas i det särskilda fallet. Några särskilda åtgärder för att komma till rätta med sådana tillfälliga svårigheter torde inte behöva vidtas.

Herr talman! Min interpellation rör följande: Anställda vid privata företag eller statliga affärsdrivande verk får ersättning från sjukkassan vid sjukdom och barnledighet. För övriga statligt anställda med ordinarie eller extra ordinarie tjänst gäller, som herr statsrådet Löfberg har anfört, arbetsgivarinträde, dvs. deras sjukeller föräldrapenning betalas ut direkt från den anställande myndighetens anslag. Eftersom statligt anställda betalar sin sjukförsäkringsavgift precis som alla andra skulle man kunna tro att den anställande myndigheten sedan får ersättning från riksförsäkringsverket. Denna överföring sker emellertid inte. De pengar som statligt anställda personer betalar in till sjukkassan bokförs helt enkelt som inkomst i riksstaten. Problemet kan verka subtilt; det är ju bara fråga om en omflyttning mellan statliga konton. För den enskilda myndigheten kan det dock medföra högst påtagliga konsekvenser. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation och vill anföra följande. Om en anställd blir sjuk eller har barnledigt får antingen arbetet vila i väntan på hans eller hennes återkomst, eller —- vanligen - måste en vikarie anställas, varvid myndigheten får betala ut dubbel lön från oförändrat anslag. Myndigheterna får visserligen, som statsrådet anförde, ett visst påslag på lönesumman för att täcka sådana kostnader, men det innebär trots allt problem särskilt för mindre myndigheter. Det är lätt att inse vilken effekt principen om arbetsgivarinträde kan ha när det gäller att anställa t.ex. kvinnor och sjukliga personer. En myndighet med begränsade anslag har helt enkelt inte råd att anställa någon ur dessa ”riskgrupper”. Nu har problemet komplicerats av att även arvodesanställda omfattas av principen om arbetsgivarinträde. Den gruppen fick tidigare ersättning vid sjukdom eller barnsbörd direkt från sjukkassan. Arvodesanställning är bl.a. vanlig vid åtskilliga vetenskapliga institutioner liksom i samband 191 med allehanda forskningsprojekt. Bara vid Karolinska institutet finns ett stort antal arvodesanställda vid olika institutioner — var och en av dessa institutioner har högst begränsade anslagsramar. Herr talman! Två olika typer av problem föreligger: dels vid de s.k. mindre myndigheterna eller institutionerna, dels vid projekt där personalen avlönas med donationsmedel. I bägge fallen tär sjukfrånvaro hårt på budgeten. Konsekvenserna av längre sjukdom eller barnsbörd kan bli förödande för verksamheten. Det är då naturligt att befara att konsekvenserna av nuvarande ordning på sikt också kan verka diskriminerande mot kvinnor och mot personer som är sjukliga. Jag har också, herr talman, exempel på fall när man undvikit att anställa kvinnor just av den anledningen. När det gäller donationsmedel är problemet dubbelsidigt — dels föreligger en besvärlig situation gentemot donatorn, dels är det problem att fullfölja ett projekt med de medel som ställts till förfogande. Det är ett märkligt system för t.ex. anställda på donationsmedel, vilka ju betalar in sjukförsäkringsavgift ooch där arbetsgivaren betalat lagstadgade avgifter, att om dessa individer blir sjuka, skall ersättning inte utgå från försäkringskassan för de kostnader som arbetsgivaren haft! Var finns logiken? Donatorn har ju inte rimligtvis donerat pengar för just den här typen av ändamål, dvs. för att täcka sjuklön och eventuell lön i samband med barnledighet. Det är ett rationellt system, säger statsrådet Löfberg. Kanske det, men det är orättvist i det här sammanhanget, och man kan inte utesluta en diskriminering av kvinnor. Låt mig ge ett exempel från Karolinska institutet! Där arbetar nära 400 personer på donationsmedel, sammanlagt en lönesumma på över 15 miljoner kronor. Skulle vi ta med hela landet, rör detta många tusen som är anställda på motsvarande sätt. Tryggheten för dessa människor är densamma som för alla andra, men respektive verksamhet riskerar att inte kunna utföras på ett rimligt sätt, och på många håll garderar sig därför respektive institution successivt genom att välja ut människor där risken tycks vara liten för att vederbörande kommer att ha hög frånvaro. Jag vill alltså sluta med att fråga statsrådet om Ni verkligen anser att systemet fungerar som det skall. Och borde inte åtminstone donationsmedel oavkortade få gå till avsett ändmål? Det är i hög grad inkonsekvent att inte försäkringskassan träder in i dylika fall. Statsrådet menar att enskilda problem i sammanhanget får lösas i särskild ordning. Hur då? Jag har i min bänk en skrivelse från en professor Wilhelm Holmqvist, som sysslar med fornlivsforskning. Han har haft kostnader för år 1973 på ca 20000 kronor för sjukersättningar. Han begärde hos utbildningsdepartementet restitution, dvs. att försäkringskassan skulle ersätta hans forskningsanslag med motsvarande summa, men han fick nej utan några som helst motiv. Hans anslag består till stor del av donerade medel. Kan vi verkligen fortsätta med ett sådant system, som visserligen i sin helhet fungerar bra, men som på de här enskilda punkterna inte är tillfredsställande?
Herr talman! Herr Wijkman talar i sin interpellation om, och han upprepar det i sitt inlägg, att det finns en risk för att det här systemet skall verka könsdiskriminerande. Låt mig för att undvika varje missförstånd på den punkten få deklarera klart och bestämt, att jag givetvis är emot varje form av könsdiskriminering och beredd att stödja alla åtgärder som är ägnade att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Det var mot den bakgrunden som jag för ett par år sedan tillsatte en utredning med uppgift att se över kvinnornas ställning på det statliga området, kartlägga situationen och se om ytterligare åtgärder skulle kunna göras för att förbättra kvinnornas ställning. I direktiven till den utredningen framhöll jag mycket klart att de offentliga arbetsgivarna har ett stort ansvar för utvecklingen till jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Och jag sade att staten som arbetsgivare inom ramen för sin personaloch lönepolitik bör pröva vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas i syfte att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor. Jag gjorde alltså ett mycket klart ställningstagande i dessa direktiv, och det står jag givetvis för alltjämt. Om nu den teknik som vi använder för återbetalning av arbetstagarnas sjukoch föräldrapenning skulle inbjuda till könsdiskriminering, vilket herr Wijkman i varje fall antyder, vore det en mycket allvarlig sak — det är jag den förste att erkänna. Jag har emellertid inte i mina undersökningar kunnat finna något som helst belägg för detta, och därmed faller efter vad jag kan förstå det väsentligaste skälet för herr Wijkmans förslag om en ändring av detta system. Systemet, som jag har redogjort för i interpellationssvaret, är helt enkelt en teknisk metod som vi använder och som har lett till stora administrativa vinster. Vi har inte funnit någon anledning att ompröva det. Som jag sade i svaret prövade riksdagen så sent som för bara några år sedan den här frågan och tog den ståndpunkt som jag nu har givit uttryck åt. Jag har emellertid framhållit att trots att denna teknik i stort sett fungerar tillfredsställande kan den ibland medföra problem för de små myndigheterna. Men dessa får vi möta när de uppkommer, och där finns det då olika möjligheter till överföringar mellan anslag och överskridanden. Så inte heller på den punkten föreligger det något behov av ett helt nytt system. Herr Wijkman tog i sitt inlägg också upp frågan om forskningsanslagen. Jag vill erinra om att i samband med den proposition som jag tidigare har åberopat och som riksdagen så sent som 1971 tog ställning till berördes också frågan om forskningsprojekten och donationsmedlen. Där framhölls bl.a. att i samband med anslagsgivningen till de skilda forskningsprojekten avsätter medicinska forskningsrådet årligen ett beräknat totalt ram anslag för täckande av kostnader i samband med graviditeter, sjukledighet m.m. Avräkningen mellan berörda lärosäten och forskningsrådet görs sedan i efterhand. Så inte heller för forskningsrådet kunde man finna att problemen var av det slaget att man hade anledning till några ändringar. Av vad jag här har sagt framgår att det inte finns tillräckliga skäl för att ändra detta system.
Herr talman! Det är möjligt att man inte skall ändra hela systemet — det kan jag hålla med om. Jag tror att vi har samma utgångspunkt och samma målsättning: vi skall inte ta några system som vare sig i stort eller i smått inbjuder till könsdiskriminering. Jag tror helt enkelt att det är beklagliga, mindre missförhållanden i det här systemet som jag har påtalat. Det är alltså inte så att systemet genomgående skulle inbjuda till könsdiskriminering, och det har jag inte heller påstått. Jag betvivlar inte alls att statsrådet står för sina gamla uttalanden och direktiv om att könsdiskriminering skall motarbetas. De uttalandena respekterar jag, och de står naturligtvis fast. Men jag tror alltså att tekniken är olycklig när det gäller mindre myndigheter och framför allt när det gäller donationsmedel. När jag väckte denna interpellation fick jag flera brev från forskare som baserar sin verksamhet på donationsmedel. Professor Holmqvist, som jag talade om i mitt första inlägg, hade alltså begärt restitution på sammanlagt 20 000 kronor — det är visserligen ett litet belopp, men det är stora pengar för hans fornlivsforskning — för de sjuklöneutbetalningar han gjort under år 1973. Men han har fått blankt nej från utbildningsdepartementet. Han anser att det är fullkomligt omöjligt att gå tillbaka till den fond han fått pengarna ifrån och begära mera pengar med motiveringen att han betalt ut sjukersättningar; han har fått vissa anslag, och det skulle tas mycket illa upp. Detta är alltså ett problem som man bör titta på. Jag har från Karolinska institutet hört berättas om fall där man faktiskt låtit bli att anställa unga forskarkvinnor därför att man haft ont om anslag och baserat en del av verksamheten på donationsmedel. Det har alltså faktiskt förekommit könsdiskriminering. Det rör ett inte så litet antal människor inom t.ex. den medicinska forskningen — bara i Stockholm är det fråga om några hundra personer. Herr talman! Jag får väl återkomma i ärendet med en motion till våren. Jag tror att det är bra att frågan tagits upp på detta sätt. Jag vill alltså uppmana statsrådet att ånyo titta på dessa mindre problem som kan uppkomma i de små myndigheterna i samband med donationsmedel. Framför allt skulle jag vilja be herr statsrådet att ta upp professor Holmqvists fall — jag skall efter debatten till statsrådet överlämna handlingarna i ärendet — och titta på det genom förstoringsglas. Man kanske på det sättet kan komma någon vart även i ett sådant detaljärende.
Herr talman! Det står tydligen inte kvar så mycket av skiljaktigheter Fredagen den mellan herr Wijkman och mig. Det väsentliga i hans interpellation var 29 november 1974 misstanken om könsdiskriminering, och den saken tycker jag att vinu I har klarat upp. Jag har erkänt att problem kan kvarstå när det gäller — Ang. importen från mycket små myndigheter, och jag har också redogjort för att det finns u-länderna en teknik för att komma till rätta med detta problem. Detta gäller också forskningsråden. Nu har herr Wijkman i sitt senaste inlägg nästan helt koncentrerat sig på donationsmedlen. Jag vill inte alls bortse från att det kan vara angeläget att titta ytterligare på den frågan. Men om det var detta som var avsikten med interpellationen, tycker jag att herr Wijkman borde ha koncetrerat interpellationen till denna fråga. Jag skulle då haft möjligheter att ge den en mera grundlig belysning än vad jag nu kunnat göra.
Herr talman! När jag framställde interpellationen kände jag inte till att en så stor del av forskningen i vårt land baserar sig på både statliga anslag och, till viss del, donationsmedel. Jag kände inte heller till den speciella problematik som gäller för donationsmedlen. Jag tog upp denna sak i mitt första inlägg, men herr statsrådet gick inte in på problemet i anslutning härtill. Vi tycks emellertid vara överens om att man skall försöka undvika de problem som kan uppstå vid de små myndigheterna. Nu finns det alltså anledning att hoppas på att herr statsrådet kommer att se över även detta problem med donationsmedlen.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat dels hur jag ser på den framtida utvecklingen av vår import från u-länder, dels om jag instämmer i principerna att u-länderna i största möjliga mån bör kunna förädla sina egna råvaror och utnyttja sin kapacitet till livsmedelsproduktion för egna behov och dels vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att påverka varufördelningen av vår import från u-länderna. Beträffande den första frågan vill jag svara att utvecklingen av vår import från u-länder i ett grundläggande avseende avgörs av samma faktorer, som bestämmer vår totala import. Och det är den allmänna efterfrågeutvecklingen på den svenska marknaden, som den formas av inkomstutveckling och värderingar samt beslut av enskilda konsumenter 195 och förbrukare. Att göra en tillförlitlig prognos för hur denna process skall komma att utvecklas i framtiden är inte möjligt. Några för u-landsimporten särskilt betydelsefulla drag i efterfrågemönstret kan emellertid urskiljas. De livsmedelsprodukter vi köper från u-länderna är till alldeles övervägande del tropiska konsumtionsvaror, exempelvis kaffe, kakao och vissa frukter och fruktkonserver. Vi har knappast att förutse några betydande förändringar i våra konsumtionsvanor på det området. Värdet av vår import av råvaror har ökat kraftigt under senare tid. Detta hänger visserligen främst samman med prisökningarna på olja, men priserna på en rad andra råvaror har också ökat, vilket lett till förstärkning av exportintäkterna för en vid krets av u-landsexportörer. När det gäller utvecklingen i framtiden är det med hänsyn till de många faktorer som påverkar importen av olika råvaror svårt att göra några generella förutsägelser. Vår import av mer bearbetade produkter från uländerna har successivt ökat och kommer säkert att göra så även i framtiden. Vad beträffar den andra frågan instämmer jag i principen att u-länderna i största möjliga mån bör kunna bearbeta sina egna råvaror. Hur u-länderna skall utnyttja sin kapacitet för livsmedelsproduktion - för egna behov eller för export — är framför allt en fråga för varje enskilt u-land att avgöra. Jordbruksministern framhöll i sitt anförande vid Världslivsmedelskonferensen i Rom att en ökning av livsmedelsproduktionen i u-länderna är den enda lösningen på lång sikt av livsmedelskrisen. Med detta är även u-länderna införstådda. Men det innebär självfallet inte att vi inte också på detta område skall ha ett varuutbyte med u-länderna. Denna syn ligger i linje med vad u-länderna själva hävdat i olika internationella organ. Vi måste med andra ord vara beredda att överväga u-ländernas önskemål även på detta område. Detta leder mig till herr Granstedts tredje fråga om åtgärder för att påverka vår import från u-länderna. Sverige verkar traditionellt för frihandel i det internationella varuutbytet. Samtidigt understryker vi att särskilda förmåner bör ges till uländerna, där så är möjligt. Det är viktigt att de större industriländerna medverkar i dessa strävanden, eftersom ett enskilt land — i synnerhet med en så liten marknad som vår — skulle ha svårt att bära det importtryck, som blir resultatet av en ensidig liberalisering. Genom allmänna tullsänkningar och särskilda tullförmåner för u-länderna, s.k. preferenser, är i stort sett 85 procent av den totala importen från dessa länder i dag tullfri i Sverige. Då har jag bortsett från kaffe, där vi har en obetydlig tull som inte kan anses utgöra något hinder för importen. Några få procentenheter av den tullfria importen drabbas dock av våra importavgifter på jordbruksområdet. I dag har vi i stort sett endast kvar tullhinder på textiloch konfektionsområdet. Trots detta är det importen av textiloch konfektionsvaror som ökat mest från u-länderna. Den snabba utvecklingen har gjort Sverige till den största per capita-importören bland industriländerna av — Nr 131 sådana varor och har också tvingat oss att av beredskapsskäl och för Fredagen den att uppnå en lugnare utvecklingstakt komma överens med ett fåtal länder 29 november 1974 om en mera balanserad importutveckling. Vi har också sett oss nödsakade I att införa ett särskilt stöd för tekoindustrin. Ang. importen från Svårigheterna för u-länderna att öka sin färdigvaruexport har i de flesta — u-länderna fall andra förklaringar än förekomsten av handelshinder. Jag tänker här främst på en mycket ensidig produktionsstruktur, svårigheter att avpassa produkterna till marknadens krav och en bristande kunskap i marknadsföring. Det importkontor för u-landsprodukter som riksdagen fattat beslut om är en åtgärd som på detta område kan bli till stöd för u-ländernas export till vårt land. Från svensk sida har vi också i internationella organisationer kraftigt understrukit behovet av en breddning av u-ländernas produktionsstruktur. En sådan utveckling kommer att ta tid men kan underlättas genom finansiellt och tekniskt bistånd. Kanske viktigast är att u-ländernas politiska oberoende följs av ekonomiskt oberoende som gör det möjligt för dem att utveckla sina ekonomier efter de egna behoven. Principen om permanent suveränitet över naturresurser, som erkänts i Förenta nationerna, kan få stor betydelse för utvecklingen i detta hänseende.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka handelsministern för svaret. Det råder inget tvivel om att de handelspolitiska förhållandena och produktionsfördelningen i världen i hög grad är nyckeln till den ojämna ekonomiska fördelningen i världen i dag. Den nuvarande strukturen där u-länderna i huvudsak är råvaruproducerande medan i-länderna tar hand om den industriella produktionen har sina rötter i den gamla kolonialpolitiken. Det var just detta som var filosofin när västländerna gick ut och lade under sig huvuddelen av Afrika och Asien, att man skulle skaffa råvaror till sin industriella produktion och att man skulle få en marknad för sina färdigvaror. Den politiska frigörelsen har inte inneburit några mer vittgående förändringar i denna struktur. Vi kan konstatera att även Sverige, som i och för sig inte har något egentligt kolonialt förflutet, ändå i stort sett faller in i det här mönstret. Det finns bedömare som menar att de vinster som man gör i i-länderna genom denna snedvridna fördelning är väsentligt större än det flöde av bistånd som går till u-länderna. Jag tror att man kan påstå att u-länderna svarar för ungefär hälften av världens råvaruproduktion, självfallet med stora variationer för enskilda varugrupper och varor. Samtidigt svarar de för en mycket liten del av förädlingen. Man kan också anta att i framtiden kommer u-ländernas andel av råvaruproduktionen att växa, eftersom huvuddelen av de ännu icke bearbetade fyndigheterna framför allt på mineralsidan ligger just i u-länder. U-ländernas råvaruproduktion utgör alltså en mycket betydelsefull bas 197 för de rika ländernas industri. Ekvationen ter sig särskilt allvarlig om man tänker på att vi har att se fram emot en växande knapphet på en lång rad viktiga industriråvaror. Däri ligger ett dilemma på det sättet att om man ansluter sig till den princip som handelsministern glädjande nog anslöt sig till i interpellationssvaret, nämligen att u-länderna själva så långt som möjligt bör förädla sina egna råvaror, kan det få mycket vittgående konsekvenser. En sådan konsekvens måste bli en minskad råvarubas för de rika ländernas industri. En annan konsekvens måste bli en ökad konkurrens på industrivarumarknaden från u-länderna. Det här är naturligtvis en utveckling som i-länderna i allmänhet inte är så förfärligt förtjusta i. Därför kan det ibland vara frestande att ifrågasätta allvaret bakom det system av tullpreferenser som håller på att utvecklas. Det finns också mycket riktigt viktiga förbehåll i tullpreferenssystemet. Man har från i-ländernas sida möjligheter att undanta vissa varor från tullpreferenser, om importen av de varorna leder till allvarliga marknadsstörningar. Preferenserna är givetvis begränsade, och det finns möjlighet till ensidig uppsägning från i-ländernas sida. För Sveriges del är det ganska betecknande att de varugrupper som i dag är undantagna från dessa tullpreferenser är just sådana där u-ländernas konkurrensmöjlighet är som störst, nämligen textil-, konfektionsoch lädervaror. Man kan kanske säga att vi tillämpar tullpreferenser i den utsträckning som de inte innebär något hot för oss. Vi ger tullpreferenser på de varor som u-länderna inte i någon större utsträckning kan producera, medan vi är mera restriktiva när det gäller de varor där u-ländernas produktionsmöjligheter är större. Det finns anledning fråga, och jag vill gärna höra handelsministerns synpunkter på det: Vad händer om u-länderna börjar få en väsentlig konkurrenskraft på andra varugrupper än dem Sverige redan har undantagit från tullpreferenserna? Finns det anledning att räkna med att Sverige då kommer att ta bort tullpreferenserna också på de varorna? Är vi alltså beredda att med hjälp av handelspolitiska medel stödja u-ländernas industrialisering även om det skulle innebära offer för vår egen del eller är vi bara beredda att stödja en sådan industrialisering så länge det inte har allför påtaglig effekt? En annan sak är att det kan finnas anledning att efterlysa en något bättre samordning mellan vår biståndspolitik och vår handelspolitik.

Vi har fattat beslut om ett importkontor för u-länder, och man får naturligtvis hoppas att just detta importkontor skulle kunna ha en sådan effekt. Om man får till stånd en ökad råvaruförädling i u-länder får vi förutsätta att detta också på sikt leder till ökad konsumtion av dessa varor i u länderna. Det innebär i så fall att det inte bara är u-ländernas råvaror Nr 131 som inte når oss fullt ut, utan det gäller även u-ländernas förädlade varor. Fredagen den Det är en utveckling som i och för sig är önskvärd med hänsyn till 29 november 1974 den ekonomiska balansen i världen. Men om man ser detta som ett I perspektiv och vill arbeta efter det måste det också vara angeläget att — Ang. importen från minska Sveriges beroende av råvaror. Det innebär att vi måste försöka — u-länderna utveckla en råvarusnålare teknik, att vi måste utveckla en produktion som skapar mera hållbara produkter och produkter vilkas råvaruinnehåll det är möjligt att återvinna sedan de är färdigbegagnade. Det kan finnas anledning att nämna det förslag till råvarubeskattning som vi från centerpartiet framfört som ett medel i den riktningen. Det är helt klart att de hittills låga råvarupriserna har bidragit till ett slöseri med råvaror. Ett alldeles speciellt problem har vi ju på jordbrukssidan, där en inte oväsentlig del av animalieproduktionen baseras på proteiner som i olika former är importerade från u-länderna. Det skulle naturligtvis finnas anledning att lägga om vår egen produktion på ett sådant sätt att vi inte behöver importera viktiga proteiner från u-länder. Jag skulle vara tacksam att få höra litet grand av handelsministerns synpunkter på dessa frågeställningar.

Herr Granstedt drar slutsatsen att om det inträffar så kommer råvarubasen för industrierna i i-länder att minska. Det återstår nog att bevisa på ett mera genomtänkt sätt än det sätt herr Granstedt gjorde det på. Jag tycker att hans resonemang var väl statiskt. Det måste nog sättas in i ett mera dynamiskt förlopp. Vad som inträffar om en ökad förädlingsgrad blir verklighet i Asien, Afrika och Latinamerika måste såvitt jag förstår vara att den ekonomiska tillväxttakten ökar i dessa länder, dvs. att den materiella levnadsstandardens tillväxt ökar. Vad det får för konsekvenser för levnadsstandardens tillväxt i industriländerna tror jag är åtskilligt krångligare att reda ut — det kan man inte göra bara genom att studera tillgången på råvaror. Det innebär i så fall att en del av den levnadsstandard som för u-ländernas del i dag inte existerar då kommer att åstadkommas av dem själva. Det är inte så att de i dag köper dessa varor från oss och konsumerar dem —- de har dem över huvud taget inte; ett led i den här mer dynamiska utvecklingen är att de kan lyfta sin materiella standard genom en egen industri. Därmed är vi inne på ett mycket krångligt spörsmål: Vad kommer att hända med levnadsstandarden i i-länderna om vi verkligen får någonting som börjar likna en global inkomstutjämning, dvs. tillväxten tilltar i u-länderna? Jag gör den här lilla utvikningen, herr talman, med anledning av herr 199 Granstedts förmodan att det är tankar av det slag som han nämnde som ligger bakom utformningen av de generella tullpreferenserna. Den förmodan tror jag inte är riktig. I varje fall har inte vi här i Sverige gjort oss några föreställningar om att det är råvarutillgångarna i Sverige eller några andra i-länder som det gäller att skydda. Utformningen av preferenserna har mycket mer kortsiktiga syften, och den har — det har herr Granstedt rätt i — tagit sikte på att på vissa områden bibehålla ett visst skydd mot en konkurrens från u-länderna. Däri ligger naturligtvis hela preferenssystemets svaghet. Om vi på vissa områden anser oss behöva detta skydd, generellt sett, anser vi oss också behöva det gentemot u-länderna. Herr Granstedt säger att det är karakteristiskt för Sverige att undantagen gäller textil, konfektion och skor; det är inte mer karakteristiskt för Sverige än för alla andra i-länder som har tillämpat preferenssystemet. Snarare är, herr Granstedt, det karakteristiska för Sverige att vi importerar mer från u-länderna än andra i-länder gör. Jag nämnde i mitt interpellationssvar att Sverige för närvarande är den största importören per invånare av TEKO-produkter från u-länderna. I själva verket importerar vi per invånare mer, tror jag, än hela EG-området gör. Det karakteristiska är att det är på det här området som alla länder har gjort undantag. Sedan vill jag varna herr Granstedt för att av detta dra slutsatsen att vi verkligen har åstadkommit ett handelshinder. Jag tror att det är att väsentligt överdriva tullarnas betydelse i detta sammanhang. Det visas enklast därav att importen från u-länderna till Sverige går ohyggligt snabbt fram på område efter område, beroende på att kostnadsdifferenserna är enormt stora. Vi har tullar som ligger i storleksordningen 20 procent på ett införselvärde som många gånger är en femtedel av det svenska. En enkel aritmetisk operation visar att det inte finns några möjligheter för de tullarna att utgöra något som helst konkurrensskydd. På den punkten har vi tvingats till — som jag också nämnde -— att i ett antal fall ta upp förhandlingar med u-länder, vars textilimport har gått allra snabbast, om vissa dämpningar i importens utvecklingstakt. Skälet till att vi använder det systemet är att vi, i stället för att ta en generell reglering av importen från u-länderna — som en del andra länder i Västeuropa gör — låter nya producenter slå sig in på den svenska marknaden, etablera sig här och skaffa en marknadsandel, för att på det sättet hjälpa till så gott vi kan. Men det är en omöjlig tanke att vi skulle uppträda på ett sätt som gör att vi avviker från alla andra industriländer. Det klarar vi helt enkelt inte av. Därmed tror jag att jag har svarat på herr Granstedts fråga om Sverige skulle vidta åtgärder för att minska omfattningen av tullpreferenserna ifall u-länderna blir konkurrenskraftiga på något annat område än textil och skor. Jag anser det helt uteslutet att detta ens behöver övervägas, eftersom tullar i det här sammanhanget nästan aldrig har någon betydelse för konkurrensläget. Om herr Granstedt har följt Sveriges agerande i olika internationella handelspolitiska sammanhang borde han véta att vår grunduppfattning Nr 131 är att alla industritullar bör avskaffas. Vi anser inte att de fyller någon Fredagen den
Herr talman! Till att börja med sade jag inte att en industrialisering u-länderna av u-länderna nödvändigtvis behöver innebära en försämrad levnadsstandard i i-länderna. Vad jag sade var, något som också handelsministern hänvisade till, att det skulle kunna leda till en minskning av i-landsindustriernas råvarubas, och det påståendet vidhåller jag. Det bör i och för sig kunna kompenseras med det som jag talade om i slutet av mitt anförande, nämligen att man utvecklar en mer råvaruekonomisk produktion. Däremot tror jag inte att man kan tillämpa det dynamiska resonemang som handelsministern utvecklade när det gäller råvarusituationen totalt. Det beror naturligtvis på vilka råvaror man talar om. Men beträffande en lång rad av råvaror råder det knapphet i världen. Vad gäller dessa kommer följaktligen inte en ökad råvaruförädling i u-länderna rimligen att kunna innebära ett väsentligt ökat totalt råvaruuttag i världen. Ett ökat uttag av dessa råvaror i u-länderna borde i stället förutsätta en minskad råvaruanvändning i i-länderna, om vi inte vill göra oss fullständigt urarva på vissa nyckelgrupper av råvaror i en framtid. I vilken mån denna situation kan påverka vår levnadsstandard beror på vilken teknisk utveckling vi själva har. Därför tycker jag att det är viktigt att vi försöker inrikta vår tekniska utveckling mot en bättre hushållning med råvaror. Handelsministern missförstod mig återigen när han menade att jag hade sagt att det var karakteristiskt för Sverige att vi hade undantagit just importområdena textil, konfektion och läder. Jag sade att det var karakteristiskt att just dessa grupper var undantagna. Det gäller inte bara Sverige utan också andra i-länder. Det är nämligen inom just dessa branscher som det finns en icke föraktlig industri i u-länderna. Det är alltså just i dessa branscher som de kan utgöra något väsentligt hot mot oss. Det var mot den bakgrunden som jag frågade mig: Vad händer om uländerna börjar uppträda som ett väsentligt hot mot oss-inom andra branscher? Kommer vi då att sätta upp handelshinder? Om tullar inte är något effektivt handelshinder, frågar man sig om det kan tänkas att vi sätter upp andra hinder, exempelvis sådana avtal som vi redan träffat på textilområdet, för att hålla u-ländernas export till oss nere. Är vi alltså beredda att släppa in u-ländernas varor även om det drabbar oss själva, eller är vi bara beredda att släppa in dem så länge det inte innebär någon mera väsentlig påverkan på vårt eget näringsliv?
Herr talman! Men det är ju så, herr Granstedt, att den effekt på svenskt näringsliv som herr Granstedt oroar sig för eventuellt skall inträffa i framtiden redan har inträffat när det gäller den svenska textiloch sko 201 industrin. Det är väl bekant att vi för vissa produkter — framför allt sådana där importen i dag domineras av produkter från u-länderna, såsom t.ex. skjortor — är nere i en självförsörjningsgrad på 10 procent. Vi importerar således 90 procent. För 25-30 år sedan framställde vi alla skjortor själva. Vi har under ett par årtionden minskat sysselsättningen inom den svenska textiloch konfektionsindustrin med tiotusentals människor. Vi har rekonstruerat en hel bygd, nämligen Boråsbygden, inräknat staden Borås, för att anpassa oss till den våldsamma förändring som ägt rum inom den svenska textilindustrin. Det måtte väl herr Granstedt ha upptäckt. Vi menar därför att vi på ett mycket handfast sätt visat vilken hög toleransgrad vi har när det gäller att acceptera import från u-länder, som kan konkurrera med mycket låga priser på den svenska marknaden. Men det finns en gräns, och den har vi nått när det gäller vissa produkter. Vi måste hålla tillbaka importen, och vi måste också direkt stödja vissa av våra bastextila industrier genom direkta statsbidrag, för att inte den enda lilla produktionskapacitet vi har kvar skall försvinna.

Sedan tror jag att vi aldrig ens skall försöka klara ut vad som händer i denna värld när den industriella utvecklingen verkligen kommer i gång på de tre kontinenter som är industriellt underutvecklade, för det är en mycket mera komplicerad process. Framför allt, herr talman, vill jag inte att det ur den här lilla debatten skall komma fram någon tanke på att vi skulle skylla speciellt på u-länderna om det uppstår brist på råvaror. Jag inser att det inte heller är herr Granstedts avsikt, men genom att han formulerar sig litet olyckligt kan det verka som om råvaruproblemet uppstår om u-länderna börjar förädla sina egna råvaror. Det är inte alls det som är problemet, utan det är att om vi vill ha en ökad levnadsstandard i uoch i-länder, då kommer vi att ha en press på våra råvarutillgångar. Så generellt skall problemet formuleras, och det är gemensamt för ioch u-länder. I motsats till herr Granstedt har jag den uppfattningen att det går att ytterligare öka världens råvarubas. Det finns en ekonomisk faktor som gör att när priserna stiger blir en del exploateringsmöjligheter attraktiva som hittills inte har varit det. Man öppnar gamla gruvor, man undersöker nya områden osv. Det var det jag menade när jag talade om det dynamiska. Här är det en hel del som kan hända, och det måste hända kolossalt mycket, om vår levnadsstandard skall bestå och dessutom miljarder fattiga människors levnadsstandard skall komma upp på rimlig nivå. Då räcker det inte med att vi slutar med engångsflaskor och plåtburkar eller liknande uppslag, som jag vet att herr Granstedt och hans partivänner sysslar med ibland.
Herr talman! Det var en alldeles riktig bedömning av handelsministern att jag inte tänker lägga skulden på u-länderna om våra råvarutillgångar börjar sina. Verkligheten är i stället, som jag bedömer det, att råvaruslöseriet i de industrialiserade länderna minskar utrymmet för u-länderna. Det finns alltså en konflikt här mellan u-ländernas rätt att förädla sina egna råvaror och det råvaruslöseri som vi själva ägnar oss åt. Därför skulle det ändå finnas anledning för oss att inrikta vår teknik mot en bättre hushållning med råvaror, så att inte vår ekonomi mer eller mindre förutsätter att u-länderna skall fortsätta att huvudsakligen vara råvaruproducenter. Det var mycket glädjande att höra att den omläggning inom textilindustrin som vi genomgått har berott på regeringens vilja att släppa in u-landsprodukter på den svenska marknaden. Man får alltså tolka detta som att vi är beredda att gå ganska långt även inom andra branscher för att släppa in u-landsprodukter. Tidigare hade jag väl snarare trott att vi hade accepterat strukturförändringen inom textilindustrin därför att vi inte kunde göra mycket annat, men efter handelsministerns uttalande här är jag naturligtvis redo att tro på en positiv vilja hos den svenska regeringen att medverka till de eventuella strukturförändringar som kan bli nödvändiga i svenskt näringsliv som en följd av att u-länderna ökar sin egen industrivaruproduktion.

Herr talman! Fru Wiklund har frågat mig om jag är beredd att medverka till att sådana regler skapas att tiden mellan dag för inkallelseorders mottagande och inställelsedagen förlängs så att slutligt besked från värnpliktsnämnden vid begäran om anstånd kan komma den inkallade till handa i god tid före inryckningsdagen. I regel utfärdas inkallelseorder sex månader i förväg. Ersättare för dem som av olika skäl erhåller anstånd med tjänstgöringen får kortare förvarningstid än sex månader. Sådana kompletteringsinkallelser utfärdas som regel fyra till två månader före tidpunkten för inryckning. Inkallelser senare än två månader före inryckning sker i alltmera begränsad omfattning och härvid eftersträvas att först höra den som avses med inkallelsen. Av inkallelseordern framgår bl.a. att framställning om anstånd skall sökas snarast och om möjligt senast fyra veckor efter det att ordern har mottagits. Erfarenheterna har dock visat att många ansökningar om anstånd har insänts för sent för att hinna avgöras i god tid före inryckningsdagen. Det förhåller sig så att handläggningen av anståndsansökningar kan ta relativt lång tid beroende på de anförda skälens art och därmed behovet av remissbehandling. En förlängning av tiden mellan mottagande av inkallelseorder och inryckningsdag löser inte problemet, eftersom anståndsgrundande skäl kan uppstå för den inkallade när som helst fram till inryckningsdagen. Regeln att den värnpliktige kan få sin anståndsansökan prövad utan att behöva iaktta någon tidsfrist finner jag inte anledning att ändra på. Jag vill emellertid peka på vissa åtgärder som kan förbättra situationen. För att minska behovet av kompletteringsinkallelser har värnpliktsverket bedrivit försök inom Bergslagens militärområde med s.k. överinkallelse för vissa värnpliktiga. Erfarenheterna har visat att antalet kompletteringsinkallelser härigenom har kunnat minskas. Denna försöksverksamhet fortsätter inom övriga militärområden under innevarande budgetår.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holmqvist för svaret. Jag har framställt interpellationen med anledning av en händelse som inträffat under detta år. När den person det gäller gjorde sin militärutbildning skadade han sig rätt svårt i ena foten. Han opererades ett par gånger och är ännu inte helt återställd. Han har t.ex. svårt att gå i terräng. I år fick han inkallelseorder till repetitionsövning — exakt två månader före inryckningsdagen. Han skrev omgående och anhöll om anstånd, och det gjorde han av två orsaker. För det första ansåg han det på grund av sin skada bättre att få göra repetitionsövningen under hösten. Då skulle han i sitt yrke — han är läkare — kunna tjänstgöra inomhus och inte behöva delta i den manöver som var planerad. För det andra sände han ett intyg från sin arbetsgivare, som under pågående semestrar skulle komma att ha ytterst svårt att avvara honom på grund av att man då inom den specialitet där vederbörande arbetar troligen skulle komma att stå helt utan läkare. Efter tre veckor kom ett svar, där man meddelade att någon ersättare för honom inte fanns, att han hade rätt anföra besvär över beslutet men att det troliga var att besvären inte skulle hinna handläggas före inryckningen. Man tog ingen notis om de förhållanden som låg till grund för ansökan om anstånd; åtminstone nämndes det inte i svaret. Jag tycker att det är helt otillfredsställande att man i en tjänsteskrivelse från en statlig myndighet hänvisar till möjligheten att anföra besvär över ett beslut men i nästa andetag meddelar att det troliga är att ärendet inte blir prövat förrän det är för sent. Sådant kan inte inge förtroende. Det borde vara möjligt att få en snabbare handläggning av ett ärende än vad som här skett. Det borde också vara rimligt att man tar hänsyn till om en person t.ex. ådragit sig skada, som i detta fall, och försöker jämka så att skadan inte försvåras. Mycket av den olust och leda som många värnpliktiga upplever är säkert beroende på liknande omständigheter. Statsrådets uppfattning att en förlängning av tiden mellan mottagande av inkallelseorder och inryckningsdag inte löser några problem kan jag inte dela. Det måste väl ändå vara så att tiden däremellan är för kort eftersom liknande händelser inträffar. Såväl enskilda personer som militära förband borde ha behov av att planera sin verksamhet mer än någon vecka framöver. Den försöksverksamhet med överinkallelser som statsrådet åberopar tror jag däremot är ett steg i rätt riktning för att eliminera sådana här irritationsmoment. Jag hoppas att det inte stannar vid en verksamhet enbart bland vissa grupper värnpliktiga utan att den kan omfatta samtliga. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag är medveten om att det finns vissa situationer där det är mindre tillfredsställande att man inte kan få beskedet i så god tid som man önskar. I det fall som refererades tycks det emellertid ha varit en blandning av arbetsmarknadsskäl och vissa medicinska skäl som anfördes i besvären. Det är tyvärr inte så ovanligt att man åberopar just arbetsmarknadsskäl när man argumenterar för uppskov. Flertalet anför svårigheter att komma ifrån sin rörelse under den tid inkallelsen gäller. Sådana skäl försöker man beakta speciellt när det gäller jordbrukare. Men det är alldeles uppenbart att vi måste ställa vissa krav på att vederbörande skall vara beredd att komma när en förbandsövning skall genomföras. Repetitionsövningarna har ju den innebörden att förbandet då skall samövas i sina krigsuppgifter. Det är väldigt viktigt, och från den synpunkten är det uppenbart att man inte kan vara alltför generös med tillstånd. Försöksverksamheten med överinkallelser bör kunna leda till att vi kanske slipper att inkalla så många med kort varsel som vi hittills ibland har fått göra. Om interpellanten menade att det var en lösning på problemet så är vi tydligen överens.
Herr talman! Försöksverksamheten är säkert ett steg i rätt riktning, men jag ifrågasätter i alla fall om inte det vore rimligt att förlänga tiden mellan inkallelseorderns mottagande och inställelsen. Det är bevisligen så att man inte hinner pröva en ansökan under den tidsfrist som man nu har. Jag känner mig övertygad om att ifall man hade kunnat få en snabbare handläggning av det refererade ärendet så skulle vederbörande ha kunnat beviljas anstånd. Jag hoppas att den försöksverksamhet som statsrådet nu har åberopat kommer att utvidgas och fortsätta.

Herr talman! Fru af Ugglas har frågat mig om jag är beredd att dels tillsätta en ny utredning med uppgift att föreslå sådana ändringar i rekryteringsoch utbildningsbestämmelser att det militära yrket öppnas för kvinnor, dels medverka till att de kvinnliga försvarsorganisationerna samt andra kvinnoorganisationer blir representerade i en sådan utredning. Jag avser att i samband med arbetet på en ny befälsordning låta företa en översyn av gällande bestämmelser och instruktioner rörande rekrytering och utbildning för anställning i militär och civilmilitär tjänst. Det förefaller då lämpligt att vid denna översyn kontakt tas med bl.a. de kvinnliga försvarsorganisationerna och andra kvinnoorganisationer.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det är ett kort svar men behöver inte vara sämre för det. Jag måste dock be statsrådet att något förtydliga sig. Bakgrunden till min interpellation till försvarsministern är bl.a. den tröghet med vilken frågan om militäryrkets öppnande för kvinnan har behandlats. Efter många påstötningar, också här i riksdagen, fick värnpliktsutredningen i uppdrag att överväga kvinnans roll i försvaret. Den promemoria som producerades — kallad ”Kvinnor i det militära försvaret” - är dock inget mera upplyftande aktstycke. I fråga om kvinnlig värnplikt tar utredningen klar ställning; den vill man inte ha. Och det är förståeligt med tanke på försvarets ekonomiska situation. I den andra huvudfrågan, om kvinnor skall kunna vinna anställning som befäl i försvaret, är utredningen ytterligt vag. Herr talman! Militäryrkets öppnande för kvinnan är en fråga av principiell betydelse. Den militära karriären är den enda yrkesväg som i dag är stängd för kvinnan. Den svenska kvinnan är i detta hänseende placerad i en sämre position än kvinnorna i länder som Danmark, England, Förenta staterna m.fl. Det finns inget rimligt skäl till att detta förhållande skall få fortsätta.

Hur skall jag vidare tolka statsrådets formulering att vid denna översyn ”kontakt tas” med de kvinnliga organisationerna. Kontakt kan innebära mycket eller litet. Min fråga avsåg om statsrådet var beredd att i en utredning, eller låt vara i en översyn, representanter för kvinnoorganisationer skall få deltaga som fullvärdiga medlemmar.
Herr talman! Jag vet inte om jag vill hålla med interpellanten om att behandlingen av denna fråga har kännetecknats av stor tröghet. Det har väl egentligen inte funnits någon särskilt uttalad opinion när det gäller kvinnors anställning i försvaret. Det har framför allt varit en något förvirrad debatt. Många har inte kunnat skilja denna fråga från spörsmålet om kvinnlig värnplikt. Nu är det ett faktum att dessa frågor har berörts i Bengt Gustavssons utredning då han kartlade på vilka områden inom försvaret som man kan tänka sig att ge uppgifter åt kvinnorna. Redan i dag är ju många kvinnor tack vare frivilligorganisationernas förtjänstfulla arbete enrollerade i försvaret på olika sätt. Jag vill gärna säga att jag är positiv till att i ökad utsträckning placera in kvinnor inom försvarsorganisationen. De är som sagt med redan i dag, eftersom många kvinnor har administrativa uppgifter ute på förband och vid staber; det är alltså ett stort inslag av kvinnor inom försvaret redan nu. Jag är inte just nu beredd att ta ställning till om kvinnorna skall få speciella uppgifter inom exempelvis krigsorganisationen. Men tiden är inne för en översyn, när vi i befälsfrågan har fått ett underlag som kartlägger vilket behov som föreligger i fråga om olika uppgifter inom krigsorganisationen — vad det ställs för anspråk, vilka befälskategorier som skall placeras på de olika uppgifterna etc. Och där gäller det inte bara hur uppgifterna skall fördelas mellan fast anställda, utan det är också fråga om att avgöra hur reservbefälet och värnpliktsbefälet skall placeras in. I det sammanhanget är det lämpligt att vi får en översyn gällande möjligheterna att placera in kvinnor på de uppgifterna. Mitt svar på den interpellation som fru af Ugglas framställt är alltså i sak positivt, men jag har inte i dag velat binda mig exakt för formerna. Det är för tidigt att göra det, eftersom jag inte på det här stadiet kan säga om utredningen skall vara en kommitté, en enmansutredning eller någon annan form av utredning. Därför har jag valt att inte heller binda mig exakt för i vilken form samarbetet med kvinnoorganisationerna och försvarsorganisationerna skall ske.
Herr talman! Jag är glad att försvarsministern är i sak positiv till min interpellation. Det är det allra väsentligaste. Jag blev kanske litet förvånad när statsrådet sade att det inte funnits någon uttalad opinion i frågan, för det finns det faktiskt. Det har jag märkt, bl.a. efter det att jag framställde den här interpellationen. Även inom försvaret finns ett uttalat önskemål om att få anställa kvinnliga officerare — bl.a. inom flygvapnet. Chefen för flygvapnet har i ett sammanhang t.o.m. riktat en skrivelse till ÖB, där han anhållit att få ha kvinnligt befäl. I dag skapar det vissa problem för flygvapnet att inte kvinnor har avancemangsmöjligheter. På vissa betydelsefulla poster inom flygvapnet finns det i dag kvinnor — ofta före detta lottor — men man kan inte ge dem en chans att komma vidare inom yrket. Jag tycker det är litet oroande när försvarsministern hänvisar till den genomgång och utredning som skett och som redovisas i den nämnda promemorian. Den var, såvitt jag kunde se, ytterligt restriktiv. Men jag menar att det faktum att t.ex. chefen för armén är tämligen negativ till tanken på kvinnligt befäl inte får hindra en försöksverksamhet inom exempelvis flygvapnet och marinen, där man är positiv. Försvarsministern är säkert inte heller omedveten om den utveckling som har skett i denna fråga utomlands under den senaste tiden. I Förenta staterna är kvinnorna på väg att få en i det närmaste helt integrerad position i försvaret. I Danmark för kvinnor i dag befäl över trupp. Jag skulle kunna visa försvarsministern många anslående bilder av kvinnor i aktion på detta sätt. Jag vill tacka försvarsministern för det positiva i svaret. Låt mig endast säga att det är mycket angeläget för oss kvinnor att vi får aktivt delta i den här översynen — och att inte bara kontakt tas.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr socialministern för det ganska utförliga svaret på min interpellation. Jag har försökt att följa den debatt som varit i dessa frågor i riksdagen under de senaste åren. I någon mån har jag deltagit i denna debatt, mest har jag varit lyssnare. Varför? Jo, därför att vi är inne på mycket svåra ämnesområden. Det gäller frågor som, anser man, i allmänhet förbehålls specialister. Alla andra kan av dessa specialister bli bedömda som okunniga, och ibland finns det formuleringar i debatten som antyder att detta skall inte lekmän lägga sig i. Bedömer jag inte situationen fel så är socialministern ganska trött på ytterligare debatt i ämnet, tydligen med den motiveringen att vi inte kommer längre i detta ämne. Om jag jämför tidigare svar i riksdagen med dagens svar, så finner jag att det är ungefär detta som socialministern säger. Någon ändrad ståndpunkt går inte att få fram. Svaret vittnar om detta, utom på en punkt, som jag skall återkomma till. Om jag delar upp svaret i två skilda delar, så gäller den ena delen läkemedelslagstiftningen som sådan. Där är det möjligt, nödvändigt och riktigt att en politiker har en mening eftersom han skall vara med och godkänna denna lagstiftning. Den andra delen gäller läkemedlens effekt eller utvärdering av en effekt. Här rör vi oss, både herr socialministern och jag, på ett område som endast läkare, farmaceuter, bakteriologer eller andra specialister på det området kan uttala sig om. Och bland alla dessa är det i allmänhet bara en utvald skara som sysslar med forskning och försök eller besitter lång erfarenhet som kan tjäna som underlag för ett beslut. Att en lekman ifrågasätter värderingsformerna är förenat med vissa risker för denne lekman. Han är inte kapabel att göra det, sägs det ofta. Han har inte ett vetenskapligt underlag. Det är naturligt att hans chanser att göra sig hörd i ett sådant här sammanhang är mycket små. Om denna kammare, som inte är så fulltalig, mot förmodan skulle få ta ställning i en sådan fråga, så skulle socialministern med hundraprocentig säkerhet kunna nå en stor och överväldigande majoritet därför att socialministern säger att han stödjer sig på expertis. Ungefär så här säger socialministern i svaret: Hör, här är namnen, ärade kammarledamöter, på ett tiotal kända forskare och fackmän. Kammaren skulle ge socialministern rätt.

Jag behöver inte påminna kammarens fåtaliga ledamöter om den pågående kärnkraftsdebatten, som om något visar detta. Att det på andra sidan står några läkare på fältet med erfarenhet, medlens tillverkare och några tusentals eller tiotusentals patienter hjälper inte. Att socialministern följer experterna som socialstyrelsen omger sig med finner jag naturligt, och jag kräver liksom socialministern att det finns klara regler som man har möjligheter att stödja sig på. Eller låt oss säga som det är: försök till klara regler. Det viktigaste i denna debatt är för mig dock: Vilket inflytande får eller har patienten över sin egen medicinering? Vilken valmöjlighet har hon eller han, och vilken frihet och valmöjlighet har den enskilde läkaren ute på fältet? Det finns fastslaget, kommer socialministern troligen att säga. Jag skall peka på de punkter i socialministerns svar som behandlar detta; jag citerar nu dessa punkter: ”Efter denna beskrivning av huvuddragen i vår läkemedelslagstiftning vill jag understryka, att lagstiftningens syfte är att skydda patienterna både mot medel som saknar verkan och mot medel som har allvarliga biverkningar. Den av riksdagen godkända läkemedelslagstiftningen har således tillkommit för att allmänheten skall kunna lita på att alla läkemedel har genomgått en noggrann kontroll. Effektiviteten hos ett läkemedel kan givetvis vara mycket växlande och många gånger svårbedömd, då spontana förbättringar och tilltro hos patienten till medicinens kraft påverkar hur medlets effekt upplevs. De senaste decennierna har det dock utarbetats objektiva metoder som gör det möjligt att fastslå att ett läkemedel har effekt vid sjukdom.” —- Inom parentes sagt skulle man vilja ha mera klarhet om dessa objektiva metoder. Socialministern fortsätter i svaret: ”Resultat av sådana prövningar fordras numera alltid för att läkemedel skall godtas för registrering. Det är enligt vår läkemedelslagstiftning inte möjligt för socialstyrelsen att godkänna läkemedel — biologiska eller syntetiska — vars effekter inte fastslagits med objektiva metoder.

Vad är det, herr socialminister?

Eller är det beprövad erfarenhet först när en av socialstyrelsen utsedd grupp Ang. rätten att har kunnat konstatera att medlet varken givit positiva eller negativa efanvända vissa s.k. fekter? naturläkemedel, Jag är tacksam för svar på den frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för interpellationssvaret rörande läkemedel, även om jag däri inte har kunnat få något tydligt svar på mina två frågor. Jag vet därför inte om statsrådet verkligen har ett förberett svar också på mina frågor eller om statsrådet inte har behandlat det ärendet alls. Av den orsaken vill jag åter beröra frågeställningen. Stora penningsummor och ett berömvärt arbete läggs årligen ner på den svenska hälsooch sjukvården. All personal inom sjukvården utövar ett mycket värdefullt arbete, och även de tekniska anordningarna är av mycket hög kvalitet. Men det står ändå alltför många hjälpsökande människor i kö i avvaktan på behandling. Den väntsituationen är naturligtvis inte tillfredsställande. Orsaken till den bristande sjukvårdskapaciteten bör dock inte ovillkorligen ses som en otillräcklig vårdkapacitet — vilket det kanske ligger närmast till hands att anse. Den kan också uttryckas på ett annat sätt, nämligen att det tyvärr är alltför många människor som blir sjuka. Man visar med berättigad stolthet på de omfattande anläggningar som samhället har byggt för att bota och behandla sjukdomar. Det är naturligtvis mycket bra och riktigt att denna viktiga samhällsåtgärd är väl till godosedd, men vore det inte värdefullt att också kunna visa påkostade anläggningar som medverkar till att människor inte blir sjuka? På senare år har visserligen värdet av hälsokontroller och friskvård alltmer uppmärksammats. Den förebyggande sjukvården tillämpas i allt större omfattning, och mycket görs för motionsoch idrottsanläggningar. Men till bilden av aktiviteter som med stor sannolikhet hjälper ett mycket stort antal människor till att behålla hälsan på acceptabel nivå bör också få räknas det som man kan kalla ”den fria hälsovården”. Hit kan räknas de hälsofrämjande föreningsrörelserna, hälsohemmen, den s.k. hälsokosthandeln och fria utövare av hälsooch sjukvård som nu saknar samhällets stöd. I många fall saknas också samhällets förståelse för deras verksamhet. Även om de inte accepteras av socialstyrelsen kan inte vittnesmålen från tusentals människor som anser sig ha blivit bättre till sin hälsa och även varaktigt botade inom ”den fria vårdsektorn” få lämnas obeaktade. De speciella vårdmetoderna kan karakteriseras med följande metoder: utrensning av giftprodukter genom fasta, tillförsel av viktiga näringstillskott i kosten, manuell behandling av ryggar, leder m.m. och exempelvis THX-metoden. Jag har sagt att det sannolika värdet av THX ännu kvarstår — även om det har utdömts av socialstyrelsens experter. Men min interpellation gäller ju inte naturläkemedlen, där det pågår en utredning. Den gäller allt det övriga som möjligen kan kallas naturläkemetoder och som jag anser bör utnyttjas som komplement till övrig sjukvård för att erhålla en verkligt omfattande hälsovårdsbild i samhället. Bl. a. gäller det — och det är mycket viktigt — att försöka rensa bort det som är okunnigt och dåligt i den här fria verksamheten. De seriösa Nr 132 utövarna av den fria hälsovårdens olika områden önskar också att en Måndagen den sådan utrensning kommer till stånd. Men i starkt ökande omfattning 2 december 1974 inträder tydligen den insikten i samhället att det bästa av den fria hälsovården bör tagas i anspråk. Detta kan sammanfattas i en önskan att Ang. rätten att all seriös verksamhet som på lämpligt sätt bidrar till att hålla människor — använda vissa s.k. vid god hälsa, bör uppmuntras och stödjas. Alla medel som bidrar till naturläkemedel, att stimulera kroppens egna läkande krafter bör främjas.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

Den aktualitet som ifrågavarande naturläkemedel har för många människor och det utrymme som dessa frågor har givits i massmedia, inte minst under sommaren och hösten 1974, motiverar mycket väl att frågan tas upp i riksdagen. Genom personlig kontakt med människor som berörs av frågan känner jag dess vikt för enskilda. Jag upplever det som beklagligt att myndigheternas inställning genemot de aktuella läkemedlen uppfattas som i någon mån nedlåtande. Detta kan medverka till att skapa en viss misstro mot myndigheternas objektivitet vid bedömningen av dem och av vunna forskningsresultat. Det kan även skapa misstro mot myndigheternas vilja att ställa medel till förfogande för forskning på området. I sitt svar säger herr statsrådet att ”lagstiftningens syfte är att skydda patienterna både mot medel som saknar verkan och mot medel som har allvarliga biverkningar” och att ”allmänheten skall kunna lita på att alla läkemedel har genomgått en noggrann kontroll”. Allmänheten kan tyvärr konstatera att av socialstyrelsen godkända mediciner ofta måst dras in på grund av farliga biverkningar. Dessa biverkningar har varit av sådan art att jag känner fasa inför tanken på det mänskliga lidande som dessa en gång godkända mediciner vållat. Enligt svaret har det inte kunnat styrkas att THX gett någon positiv effekt på de sjukdomstillstånd som undersökts. Jag vill då fråga: Har det konstaterats några biverkningar, några allvarliga sådana? 17 Forskning på olika områden och tillgodogörande av dess resultat har betytt mycket för människan. Thymusforskningen har de senaste åren fångat allt fler vetenskapsmäns intresse. Det lär vara ett 60-tal laboratorier som på olika håll i världen forskar med thymosinexperiment. Det är ett faktum att svenska myndigheter gör helt andra bedömningar rörande naturläkemedel än vad man gör i andra länder, exempelvis i Tyskland, där dessa naturläkemedel godkänts. Kritiska röster hävdar att socialstyrelsen inte varit nog energisk då det gällt att hålla sig informerad om de erfarenheter som görs utomlands. I svaret hänvisas till en ”expertgrupp med flera av våra allra främsta medicinska företrädare”. Statsrådet räknar upp vilka experter som gruppen ”har bestått av”. Jag undrar, om detta ”har bestått av” betyder att gruppen slutfört sitt arbete. Om så inte är fallet borde det väl vara ett intresse för denna expertgrupp att få del av de erfarenheter och forskningsresultat i fråga om dessa läkemedel som man har nått utomlands, vilket ju kan ske genom att man utökar den svenska expertgruppen med representanter för dem som forskar på detta område i andra länder. Enligt uppgifter hade utredningen för sin verksamhet en mycket liten summa till förfogande, närmare bestämt 5 000 kronor, vilket räckte till ett enda sammanträde. Är den uppgiften riktig? Det är nu fråga om människor för vilka läkarna gjort allt vad de kunnat. Det har inte längre funnits någon verksam medicin att sätta in. De sjuka människorna har då sökt hjälp genom att pröva s.k. naturläkemedel, vilket nu betecknas som olagligt. De har också blivit övertygade om, att naturläkemedlen gett dem lindring och bot. T. o. m. dödsdömda människor anser sig ha fått hjälp via THX. Människor som sökt hjälp via detta naturläkemedel har berättat och även med stöd av sjukhusjournaler visat att de levat längre än någon väntat. De lever. De har tron och förhoppningen. En del blir synbarligen hjälpta av visst läkemedel. Det kan inte vara riktigt att ta ifrån dessa människor hoppet. De har tidigare sökt all ”godkänd” hjälp. Vad de har kvar är tron på ett läkemedel som socialstyrelsen bedömt verkningslöst och ofarligt men som dock hjälpt dem. En stark tro och dess verkan kan man inte förklara, ej heller påvisa. Faktum är att THX gett effekter, även om det är svårt att vetenskapligt bevisa dem. Att beröva människan ett läkemedel, som många i sin svåra situation upplever som oundgängligt, är grymt och förorsakar dessa människor skada. Det väcker bitterhet och hopplöshet. Tusentals sjuka människor i denna svåra situation har ännu hoppet kvar. Min förhoppning är att en ordenlig och genomgripande utredning utföres. Därvid bör man undersöka alla de fall som använt detta preparat. Man bör vidare överväga att medge att dessa naturläkemedel, som icke anses skadliga, får användas i Sverige under den tid utredningen pågår. Tillräckligt med ekonomiska medel bör ställas till utredningens förfogande. Det finns inslag i debatten om THX som antyder att THX kan bli inledningen till en ny medicinsk epok inom läkekonsten. Det vore Nr 132 av värde att ytterligare forskning kommer till stånd. Måndagen den Jag vädjar till herr socialministern att omgående se till att allt göres 2 december 1974 som kan göras för att ge dessa människor den hjälp de behöver.